Herr talman! Debatten blir litet ryckig, och kanske förvirrad, eftersom jag kommer att behandla frågor som andra talare för länge sedan har varit inne på. Jag skall emellertid försöka undvika att bidra till att debatten blir alltför lång i kväll. Jag skall beröra de frågor som tas upp under H 4 och H 5. Det gäller alltså mark för naturvård och vård av naturrreservaten. Frågorna behandlas också i reservationerna 31-34. Från det anslag som benämns H 4 betalas förvärv av värdefulla naturområden. Pengarna skall ju användas för att lösa in områden som är unika och representativa för den svenska naturvården och som det är angeläget att bevara för det rörliga friluftslivet. Från flera håll har det rests krav på bevarande av för naturvårdsändamål värdefulla områden. Härvidlag finns det anledning att uttrycka stor tacksamhet gentemot domänverket, som efter förhandlingar med naturvårdsverket för naturvårdens intressen avsatt stora markområden med fjällnära skog. Under de närmaste åren finns behov av pengar för att kunna lösa in och skydda intressanta områden. Det gäller områden som är väl dokumenterade för sina naturvärden och som inte kan skyddas på annat sätt än genom en inlösen. De områden som nämns i propositionen är Tandövala, Sydbillingen, nedre Dalälven och Sånfjället. Dem avser man att kunna klara med de nu föreslagna höjningarna av anslaget Mark för naturvård. De områden som berörs här är alla av stort bevarandeintresse, och man har från flera håll framfört uppfattningen att de bör bevaras. Ur naturvårdssynpunkt finns det anledning att för framtiden skydda intressanta markområden. Det finns markområden som betraktas som mycket angelägna, och då tycker jag att vi också skulle kunna vara överens om att anslå medel i sådan omfattning att områdena kan lösas in. Till detta kommer att de områden som nu föreslås för bevarande enligt naturvårdsverket är lättskötta. Menar man från borgerligt håll allvar med sitt tal om bevarande av värdefulla naturområden, måste man också kunna satsa de pengar som föreslagits från regeringens sida och som utskottet tillstyrkt. Jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag vad beträffar punkten H 4 Mark för naturvård och avslag på de reservationer som fogats till denna punkt. Vad beträffar H 5 Vård av naturreservat, så har huvuddelen av det här anslaget använts för vård av objekt som säkerställts genom förvärv av värdefulla områden. Självfallet är det angeläget att vård och förvaltning av naturvårdsobjekt sker på ett så bra sätt som möjligt. Även om AMS-medel inte skulle komma att användas i samma utsträckning som tidigare, tror jag att de nu föreslagna medlen är väl avvägda.

Vi har många duktiga och kunniga människor som arbetar med det här, och jag är övertygad om att det kommer att gå bra med hjälp av det anslag som föreslås av utskottet. Jag vill yrka bifall till utskottets förslag vad beträffar H 5 Vård av naturreservat. Det finns kanske anledning att här ta upp Jan-Eric Virgins synpunkter på att vi borde satsa mer på skötseln av naturreservaten därför att människor skräpar ned så mycket. Personligen tycker jag att vi verkligen skall beklaga att inte de besökare som kommer till våra naturvårdsområden själva försöker hålla rent. Det borde vara naturligt att alla som besöker våra känsliga naturvårdsområden är angelägna om att hålla rent omkring sig. Jag tycker att vi gemensamt skall uppmana alla som vill ha tillgång till känsliga och värdefulla naturvårdsområden att hålla rent omkring sig. Därför är min uppmaning till alla besökare av värdefulla och känsliga naturvårdsområden: Lämna områdena i det skick ni själva i framtiden vill finna dem. Det bör vara naturligt att lämna områdena utan nedskräpning. Låt oss säga till besökarna: Tag med er skräpet hem. Lämna det inte i skog och mark. Den fråga som behandlas i reservation 32, frågan om överförande av mark från domänfonden till naturvårdsfonden, har också — såsom utskottet påpekat — behandlats i riksdagen vid ett flertal tillfällen tidigare. Riksdagen har uttalat att då produktiv mark tas i anspråk måste domänverket behandlas som andra markägare. Det skall alltså vara likställighet oavsett vilken mark som tas i anspråk för naturvårdsändamål. Domänverket har verkligen, som jag uttryckt tidigare, uppträtt på ett bra sätt och genom överenskommelser med naturvårdsverket gett stora markområden ett framtida skydd. Jag vill yrka avslag på reservation 32 och bifall till utskottets hemställan. Vad beträffar reservation 33 har jag uppriktigt sagt litet svårt att förstå vad skrivningen i reservationen syftar till. Menar reservanten att ersättning för avsättning av mark till naturvårdsområde skall utgå under en längre period? I motion 2590 krävs ju att man skall få betalt under en period på 50-100 år i stället för omgående. Är det vad som avses lär det bli svårt att uppnå samförstånd med markägarna. Jag är övertygad om att det är klokast att följa utskottets skrivning härvidlag. Redan enligt nuvarande bestämmelser kan man ju, om det gäller viktiga områden — träffa överenskommelse med markägarna om på vilket sätt ersättning skall utgå. Man kan då välja mellan engångsersättning och periodisk ersättning. I reservation 34 anser centern att man i större utsträckning än nu bör utnyttja möjligheten till skötselavtal mellan berörd markägare och naturvårdsverket. Viiutskottsmajoriteten betraktar det som självklart att berörda myndigheter är medvetna om den möjlighet som redan finns när det gäller att träffa skötselavtal. Vi anser också att de på ett naturligt sätt utnyttjar den möjligheten att träffa skötselavtal beträffande områden som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Något särskilt uttalande från riksdagen behövs inte, och jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på reservation 34. Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan vad avser berörda delar av avsnitten H 4 och H 5 i propositionen och avslag på reservationerna 31-34.
Herr talman! Jag förstår inte Ove Karlsson riktigt. Han sade ungefär: Från borgerligt håll borde ni vara med och satsa på markoch naturvård. — Men jag har ju nyss anfört att jag finner anslagen otillräckliga och att vi vill ha högre anslag. Ove Karlsson måtte inte ha läst vår reservation! Sedan tar Ove Karlsson upp något om periodisering. Jag tror att det är bra om man får en periodisering och alltså kan slå ut kostnaderna över längre perioder. På det viset kapar man toppar, och jag tror att vi så småningom — oavsett vad Ove Karlsson tycker — kommer att nå en sådan lösning att kostnaderna slås ut på en längre tidsperiod.
Herr talman! Jag håller naturligtvis med Ove Karlsson om att det är duktiga personer som jobbar med naturvård. Men hur duktiga de än är, finns det ingen möjlighet för dem att klara utökade arbetsuppgifter, eftersom de inte klarar de marker de nu har att sköta. Jag vill på nytt poängtera att vi finner att anslagstilldelningen är snedvriden. Man vill lägga en så liten del på anslaget till skötseln av skogen och ett så mycket större anslag på inköp av nya områden. Till denna skötsel föreslås 20 miljoner, medan naturvårdsverket har äskat 30 milj.kr. Nu talade Ove Karlsson så vackert om att nedskräpningsproblemen skall klaras genom att människor tar med sig soporna hem. I morgon har han chansen att tillstyrka en motin som jag har väckt om åtgärder mot nedskräpning i skärgården. Jag är tacksam för en så positiv behandling av den som möjligt. Även där handlar det ju om att dra ned resurserna för de s.k. sopmajorna. Det föreslås att anslagen från staten till Håll skärgården ren skall dras ned, och då kommer naturligtvis kommunerna att följa efter. Jag tycker därför att det är rimligt att begränsa inköpen av mark och lägga en större del av medlen på skötsel och vård av naturområdena.
Herr talman! Jag tycker det är angeläget att vi skyddar fler områden och att därför anslagen ökas. Naturvårdsverket har självt sagt att dessa områden är lättskötta. Därför tycker jag inte att anslagen skall höjas mer än den höjning som sker. I stället bör det ske en prioritering på det sätt som utskottet har föreslagit. Det betyder ett ökat anslag till inlösen av mark med 20 milj.kr. Det tror jag verkligen behövs för att kunna skydda en del hotade områden.

Herr talman! Jag skall med några få ord beröra ett par husdjursfrågor. En av frågorna, som jag tänker ägna det största intresset åt, är dessutom inte behandlad i budgetpropositionen.

Det rådde då — vill jag påminna om — enighet i utskottet om uppfattningen att den omfördelning av kostnaderna för djursjukvården som successivt skedde och innebar större djurägarandel, inte var förenlig med det bara några få år gamla principbeslutet. Följaktligen föreslog utskottet att gentemot ministerns förslag anslaget skulle uppräknas med 15 milj.kr. Härutöver tillade utskottet att en översyn av den omdiskuterade avgiftsfinansieringen borde göras av lantbruksstyrelsen. Utskottet har inte föreslagit riksdagen att utgångspunkten för uppdraget skulle vara, som jordbruksministern nu gör gällande, att finansieringen i ökad utsträckning skulle bli en angelägenhet för djurägarna. Jag vill alltså erinra om att vad utskottet var enigt om närmast var motsatsen till vad ministern nu gör gällande. Vi var alltså oroliga för kostnadsövervältringen och ställde oss inte bakom den förändring och omfördelning som jordbruksministern pekar på. Följaktligen är det något förvånande att jordbruksministern nu meddelar att frågan om finansieringen tas upp i samband med överläggningen om priserna på jordbruksprodukter. Det ger mig anledning tro att jordbruksministern här föreslår de förhandlande parterna att ta ytterligare ansvar för en del av jordbrukets veterinärkostnader. Vi har med en sådan ordning fått finansiering från djurägarna dels genom den s.k. djursjukvårdsavgiften, dels genom den del som jordbruket nu tydligen skall ta ett ansvar för vid förhandlingarna. Från denna utgångspunkt finner jag det lika angeläget som i fjol att dels uttala oro för kostnadsövervältringen, dels framhålla att riksdagen bör få tillfälle att ta mera principell ställning till frågan om fördelning av kostnadsansvaret. Den successiva överskjutning av kostnaderna från staten till djurägarna som nu sker är enligt min mening principlös. Möjligen är den av budgetskäl sakligt betingad, men den är ändå inte försvarbar. Herr talman! Jag vill för moderata samlingspartiets del redan nu uttala ett klart underkännande av jordbruksministerns sätt att hantera denna fråga. Jag vill med detta också i någon mån ge jordbruksministern möjlighet att korrigera den nu antydda uppläggningen inför det förslag han avser att lägga fram i samband med presentationen av prispropositionen. För att inte ytterligare förlänga denna debatt vill jag bara instämma i vad andra talare har yttrat beträffande bekämpningen av smittsamma husdjurssjukdomar och reservation 23. Jag yrkar bifall till denna reservation liksom till de övriga reservationer där moderata samlingspartiets företrädare finns med.

Herr talman! I morgon för exakt ett år sedan utspann sig sent på natten i denna kammare en debatt om hästavel. Den föranleddes av en motion angående bl.a. stöd till Wångens hingstuppfödningsanstalt. Den gången resulterade inte motionen av Nils Åsling och Anders Dahlgren i någon reservation i utskottet. I dag, då vi har en likalydande motion, har centerpartiet reserverat sig till förmån för motionen i reservation nr 10. Låt mig göra en kort historisk tillbakablick. Hästutredningen av år 1982 föreslog att en stiftelse skulle bildas för att ta över Wången från lantbruksstyrelsen. Enligt utredningen borde sportens organisationer och domänverket vara intressenter i stiftelsen. Jordbruksutskottet ställde upp på tanken att omorganisera det hela. Många vackra ord sades i denna kammare om Wången, och debatten slutade med att kammaren utan omröstning ställde upp på utskottets hemställan om ett övertagande senast den 1 juli 1985. Utskottet betonade vikten av att hålla hästavelsarbetet på en oförändrat hög nivå. Man underströk Wångens betydelse som något av ett centrum för den nordsvenska rasen i landet. Så här ett år senare kan man ställa sig frågan: Vad har hänt? Jo, förhandlingar har förts mellan ATG, lantbruksstyrelsen, Wången och Krokoms kommun. Intressenterna för den blivande stiftelsen har träffats. Den 6 maj i år, i god tid före det stipulerade datumet, räknar man med att stiftelsen kan bildas. Parterna är positiva — man har stora förhoppningar och tror att denna utveckling av verksamheten kommer att gå bra. Einar Larsson sade i sitt första anförande, när han talade för reservation 9, att vi i fjol nog gick för fort fram. Det var ett litet mjukare uttalande än det som stod i motionen från i fjol, där man sade att det här förslaget skulle innebära en katastrof för flera grenar av svensk hästavel. Tidigt följande morgon uppläste Anders Dahlgren en dödsruna över den nordsvenska hästen. I dag är det faktiskt tvärtom — utvecklingen går framåt. Detta vill jag tillskriva förvaltaren på Wången, Alf Olofsson, som energiskt och oförtröttligt driver Wången icke med döda utan väl med levande hästar mot målet ett centrum för nordsvenska rasen i Sverige. Mot bakgrund av vad jag redovisat, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 9. Från hästavel övergår jag nu till att tala om rennäring. En motion från Åke Selberg m.fl. tar upp frågan om lokaliseringen av den centrala rennäringsadministrationen. Detta är ingen ny fråga för kammaren. Enligt ett tidigare beslut i kammaren har statskontoret utrett frågan och föreslagit i likhet med motionärerna att ett nytt centralt verk tillskapas. Motionärerna föreslår Jokkmokk som lokaliseringsort. Propositionen är neutral i frågan och hänskjuter den till samerättsutredningen. I utskottet har vi förståelse för motionärernas synpunkter. Vi vet att man i Jokkmokk har gjort stora förberedelser för att skapa ett samiskt center. Det skulle, förutom denna centrala administration, innehålla den regionala rennäringsadministrationen, sameskolstyrelsen, en samlad svensk renforskning och en fjällenhet och skulle kunna utgöra ett mycket gott tillskott i ett av arbetslöshet hårt drabbat område. Utskottet anser och skriver att man mycket allvarligt bör överväga Jokkmokk som lokaliseringsalternativ. På grund av de kritiska remissinstan serna menar vi dock att de synpunkter som kan komma fram i samerättsutredningen och som kan ha betydelse bör vägas in i resonemanget. Därför är vi för dagen inte beredda att ta ställning i frågan. När det gäller frågan om främjande av rennäringen har det uppstått en diskussion i utskottet om vem som skall företräda staten i de förhandlingar som utskottet är överens om att vidga på så sätt att de enskilda anslagsposterna i ifrågavarande anslag B 11 Främjande av rennäringen slopas så när som på frågan om underhåll av renstängsel och renskötselanläggning. Utskottsmajoriteten har ansett att lantbruksstyrelsen skall vara huvudförhandlare men att jordbruksnämnden måste ges en aktiv roll i de föreslagna överläggningarna. Börje Stensson gjorde i sitt inlägg en något konstig krumelur. Han måste ha missförstått majoritetsskrivningen, eller också har han bytt fot, för han menar att det enbart är jordbruksnämnden som skall vara förhandlare. Så står det inte i utskottsbetänkandet. Man har från majoritetens sida klart tagit ställning för lantbruksstyrelsen. Vi socialdemokrater anser att majoritetsskrivningen är mycket oklar och oprecis. Hur skall en sådan förhandling gå till? Hur skall jordbruksnämnden kunna spela den aktiva roll man talar om, när lantbruksstyrelsen skall vara huvudförhandlare? Skall jordbruksnämnden delta aktivt direkt vid förhandlingsbordet, och i vilka frågor, och skall i så fall också huvudförhandlaren närvara? Det finns enligt vår mening en mängd tvetydigheter i majoritetens skrivning. I vår reservation 10 har vi vänt oss emot denna oklara hantering. Vi vill ge lantbruksstyrelsen huvudansvaret med uppmaning att utnyttja den sakkunskap, speciellt i prisoch marknadsfrågor, som finns i jordbruksnämnden. Denna ordning ligger, i motsats till vad majoriteten påstår, helt i linje med den praxis som tillämpas på myndighetsplanet. Jag yrkar bifall till reservation 10. Herr talman! Dagens betänkande är inget rennäringsbetänkande. Hade det varit det, så hade det varit naturligt att ha en mera programmatisk inledning. Då hade de målformuleringar som redovisas i reservation 11 varit på sin plats. Vissa av målsättningarna hänger nära samman med det arbete som pågår i samerättsutredningen, och därför finns det anledning att även i detta avseende avvakta denna utrednings resultat innan man slår fast de säkerligen på många vis riktiga formuleringarna. Jag yrkar avslag på reservation 11 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Bland de motioner som behandlas i detta utlåtande finns centerns motion nr 1524, yrkande 3, där Jan Hyttring och jag yrkar att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om försök med alternativ odling i Värmland. Motiveringarna för vårt förslag finns i vår motion 1520. Varför har vi då väckt detta förslag? Jo, frågan om alternativa odlingsformer har diskuterats fram och tillbaka i många år. Det råder stor oklarhet i vad gäller möjligheterna att ekonomiskt klara en odling utan användande av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Stor osäkerhet råder också beträffande gårdens och markens uthållighet att producera. Oklarhet råder vidare beträffande mervärdet av alternativt odlade produkter. Prissättningen med hänsyn till produktionskostnaderna är inte klarlagd. För att erhålla klarhet i dessa frågor har vi föreslagit att odlingsförsök genomförs i Värmland på ca 1 000 ha åkermark — storleken kan naturligtvis diskuteras. Försöket skulle utsträckas över en tioårsperiod. Grödorna från försöket skulle saluföras till reguljära priser, och försöksvärden skulle kompenseras för inkomstbortfallet, dvs. i förhållande till konventionella odlingsmetoder. Försöksvärdarna skulle givetvis tas ut efter frivilliga grunder. Experter från lantbruksuniversitetet och eventuellt andra lantbruksorgan skulle leda och följa upp försöken genom rådgivning och kontroll. Detta skulle givetvis vara kostnadsfritt för försöksvärdarna. Vad skulle man då vinna? Jo, man skulle vinna klarhet i dessa så omtvistade frågor. Vi söker sanningen. Detta skulle vara till stor fördel för lantbrukarna, som i vissa fall utpekas som konservativa och rädda att pröva något nytt. Här skulle de kunna pröva alternativen utan risker för sin utkomst. Producenterna skulle få klarhet i hur stor skillnaden i pris på alternativt odlade produkter egentligen är. Det skulle bli lättare att avgöra valet av de matvaror man köper. Jordbruksutskottet synes inte ha gjort särskilt allvarliga försök till analys av motionen. Utskottet konstaterar dock att man behöver skaffa bättre kunskaper om alternativa produktionsformer och att detta bör ske genom en samlad och medveten satsning på FoU-arbete. Detta skall åstadkommas genom ett sammanhållet program. Här avvaktar man nu förslag senast den 1 juni i år. Herr talman! Jag tänker därför inte yrka bifall till vår motion. Jag förstår att förslaget måste mogna, och jag hoppas att motionen har bidragit till möjligheterna att komma en bit längre för att nå klarhet i en svår fråga. Jordbrukets priser fastställs efter konventionella odlingsmetoder och med utnyttjande av tillgänglig teknik. Då bör inte jordbrukarna häcklas som giftspridare. Man bör skaffa klarhet. En praktisk försöksodling skulle vara på sin plats. Då skulle man kunna veta mer när ställningstagandena sedan måste göras.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten med anledning av anslaget till statens maskinprovningar. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har insett vad den drastiska nedskärningen av anslaget till statens maskinprovningar för med sig. I siffror handlar det om en minskning med 17 70 jämfört med innevarande års anslagsnivå och 27 96 jämfört med det belopp som statens maskinprovningar har bedömt som nödvändigt. Det säger sig självt att en sådan nedskärning måste få konsekvenser för verksamheten. Utskottsmajoriteten antyder att anslagsminskningen kan kompenseras genom en avgiftshöjning. Men riksrevisionsverket gör den bedömningen att en så kraftig avgiftshöjning som i så fall är nödvändig måste anses som helt orealistisk, och jag delar den bedömningen. Frågan är nu vilka verksamheter som vi från statens maskinprovningars sida måste förändra. Måste vi skära ned provningarna av jordbruksmaskiner, skogsmaskiner, motorsågar eller skyddsklädsel? Det är frågor som det i dag inte finns svar på. Vi vet däremot att SPK har avvisat en hemställan från statens maskinprovningar om att få höja avgifterna, och detta gör problemen än större. Utöver detta har riksrevisionsverket uppmanat statens maskinprovningar att snarast ta upp överläggningar med jordbruksdepartementet om den fortsatta omfattningen och inriktningen av verksamheten, som man skriver. Vad detta utmynnar i kan man inte ha annat än fromma förhoppningar om. En sak är däremot klar: med utskottsmajoritetens förslag kommer vinnarna att bli de mindre seriösa importörerna och tillverkarna av maskiner till jordoch skogsbruket, medan förlorarna är brukarna av dessa maskiner, konsumenterna och även seriösa maskintillverkare. Herr talman! Detta gör att jag vid en eventuell votering på den här punkten inte kan stödja utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas berörs anslagen till en lång rad angelägna åtgärder på jordoch skogsbruksområdet. Härvid tas även anslagen till service och kontroll på livsmedelsområdet upp. Bertil Danielsson och jag har i motion 2588 begärt att trädgårdsnäringens handelsgödselavgifter inte skall tas i anspråk för livsmedelsverkets pesticidkontroll. Vi anser att kostnaderna för denna kontroll skall täckas inom ramen för livsmedelsverkets anslag. Utskottet erinrar om att riksdagen vid 1984 års budgetbehandling godtog principen att pesticidkontrollen av inhemska vegetabilier borde bekostas av trädgårdsnäringen kollektivt. Beslutet innebar att livsmedelsverket för innevarande budgetår tillförs 1 milj.kr. av medel som flyter in av handelsgödselavgifter. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang erinra om vad som fastlades i det ursprungliga riksdagsbeslutet om införande av handelsgödselavgifter. Då förutsattes att de avgiftsmedel för handelsgödselmedel som förbrukades inom trädgårdsnäringen skulle återföras kollektivt till näringen. Man har alltså inte följt det ursprungliga beslutet. Vi motionärer ansåg och anser att det beslutet var rimligt och att det borde ha fullföljts. Det kan på goda grunder antas att en väsentlig del av dessa medel nu används för kontroll av importerade produkter. Sverige har i jämförelse med de flesta andra länder en mycket sträng kemikaliekontroll och en för trädgårdsprodukter författningsmässigt mycket strängt reglerad användning av kemikalier. Det är här angeläget att notera att samtidigt med att ett visst preparat förbjudits i vårt land för behandling av ätbara produkter, kan motsvarande importprodukter utan hinder ha varit behandlade med preparatet i fråga. Herr talman! Det är därför vi motionärer anser att fjolårsbeslutet borde ha rivits upp. Vi har i ett par särskilda yttranden från de borgerliga utskottsrepresentanterna fått stöd för våra synpunkter. Vi ämnar framöver återkomma med våra rättmätiga krav i ärendet. Herr talman! I en annan motion, nr 2580 med Bo Arvidson som första namn, tar vi upp att det är nödvändigt med en ökad satsning vad gäller forskning på skogsbrukets område i södra Sverige och hur den forskningen skall utformas, lokaliseras och finansieras. Det finns en outnyttjad möjlighet att öka skogsproduktionen i området och den bör tillvaratas. Den nya skogslagstiftningen, bl.a. vad gäller ädellövskog, ställde nya krav. Då måste också nya möjligheter ges. Grethe Lundblad aviserade förslag senare i år, men jag vill ändå yrka bifall till det krav på tillkännagivande som ställs i reservation 15.

Herr talman! Margareta Winberg och jag har i en motion begärt förslag om förändring av rösträttsreglerna i sameby i syfte att åtstadkomma jämlikare förhållanden mellan kvinnor och män. Skälet till att vi har motionerat i denna fråga är att vi blivit inkopplade på ett ärende där en kvinnlig renskötare, medlem i en sameby, vid en bystämma i november 1982 blev fråntagen rösträtten för sitt reninnehav. Vid tidigare bystämmor har varje renägare röstat efter sitt reninnehav, men vid det här tillfället tillämpades en nyordning på så sätt att renägarna bedömdes vara renskötande medlem eller ej. Den kvinnliga renskötaren blev bedömd som icke renskötande medlem och därmed ej röstberättigad. Hennes renar räknades samman med makens, och han fick därmed rösträtt för dessa renar i stället för hustrun, som hade haft rösträtten sedan 1971, då 1971 års rennäringslag började tillämpas inom samebyn. Den kvinnliga renskötande medlemmen har haft eget renmärke sedan sin barndom och har också aktivt deltagit i renskötselarbetet vid renskiljning, kalvmärkning och slakt. Hon har också vid många tillfällen ensam bevakat sin familjs intressen i grannsamebyarna. Hon är för övrigt mycket intresserad av frågor som rör samebyn och har deltagit i de flesta bystämmorna. Dessutom är hon sedan 1976 samebyns kassör. Hon uppger själv att hon kände sig mycket kränkt då hon plötsligt blev fråntagen sina rättigheter. Hon överklagade ärendet hos länsstyrelsen, eftersom hon ansåg att bystämmans beslut stred mot rennäringslagen och lagstiftarnas avsikt med denna. Tyvärr följde länsstyrelsen bystämmans beslut, och hon har därefter besvärat sig hos kammarrätten. Det gjorde hon redan i september 1983 men hon har ännu ej fått något besked. I rennäringskommitténs betänkande Rennäringens ekonomi framhålls under rubriken Vem får rösta? följande: Vi anser därför att nuvarande regler i rennäringslagen inte får tolkas på ett sådant sätt att det försvårar för eller hindrar de kvinnor som aktivt vill engagera sig i samebyns angelägenheter. Vi vill i det sammanhanget erinra om departementschefens uttalande i propositionen att det s.k. husbondebegreppet inte får tolkas för snävt. Vi förordar därför en tillämpning av rösträttsreglerna som möjliggör att familjeföretaget kan utse båda makarna eller sammanboende som renskötande medlemmar. Man måste tolka rennäringskommitténs majoritet på det sättet att den anser att handläggningen hittills har varit felaktig och att det borde ha varit möjligt att klara ut den kvinnliga renskötarens problem med nuvarande lagstiftning. Även Svenska samers riksförbund är av samma åsikt. Utskottets uttalande att närmare överväganden krävs innan frågan om en ändring av rösträttsreglerna kan avgöras tycks mig därför vara försiktigt i överkant. Jag förutsätter att rättvisa kommer att skipas när frågan kommer upp vid de överläggningar som skall ske mellan staten och rennäringen och givetvis också när ärendet behandlas i kammarrätten. Jag utgår från att lagen tolkas så att kvinnor inte diskrimineras. Skulle frågan mot alla förmodan inte lösas till den kvinnliga renskötarens förmån, kommer vi givetvis att fortsätta att agera.

Herr talman! Mycket vore förvisso att säga om den omorganisation av hästaveln som har berörts i tidigare anföranden och som riksdagen beslutade omi fjol. Men vid denna sena timme, herr talman, skall jag nöja mig med att hänvisa till den beskrivning av situationen som andre vice talman Dahlgren och jag har framfört i vår motion i frågan. Den refereras för övrigt i reservation nr 9 av Einar Larsson och Kerstin Andersson. Det finns här i debatten en benägenhet att tro att problemen för hästaveln är lösta med fjolårets riksdagsbeslut. Jag vill betona att avvecklingen av det statliga stödet till hästaveln inte borde få ske i snabbare takt än att hästavelsorganisationerna kan vidmakthålla ett avelsarbete av minst samma kvalitet som för närvarande och med hänsynstagande till samtliga deltagande avelsföreningars intresse. Jag vill också, herr talman, notera att utskottsmajoriteten bekräftar att Wångens hingstuppfödningsanstalt har en angelägen uppgift att fylla. Det gläder naturligtvis mig. Det nya Wången som är under uppbyggnad, och som har åberopats här, behöver uppslutning av alla berörda parter. viktigt att domänverket känner sitt ansvar som stor markägare och inte bara ställer mark till förfogande för körarutbildningen, som utskottsmajoriteten hänvisar till, utan också ger stiftelsen dispositionsrätt när det gäller mark, så att en långsiktig driftsplanering är möjlig för Wången. Det är avgörande för om omorganisationen av Wången skall lyckas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 9.
Herr talman! Med anledning av vad Nils G. Åsling anförde vill jag påstå att det i utskottsbetänkandet inte finns någonting som säger att hästavelsarbetet inte skall hållas på samma höga nivå som tidigare. Tvärtom är det en angelägenhet som betonas. När det gäller markdispositionen runt Wångens hingstuppfödningsanstalt kan jag, i likhet med Nils Åsling, i och för sig beklaga att de diskussioner som förts med domänverket inte har lett till de resultat som vi båda säkerligen hade hoppats. Å andra sidan är det fel att hela tiden gräva ner sig i den diskussionen — man måste finna andra lösningar. Jag vet — och jag är övertygad om att Nils Åsling också känner till det — att andra lösningar har övervägts. Krokoms kommun har gjort stora ansträngningar för att få markbyten och annat till stånd. Tyvärr har centerpartiet lokalt inte haft samma ambition som man tydligen har här i riksdagen. Centerpartiet ställde sig alltså inte bakom den lösning som skulle ha tillfört Wången värden för ungefär 1 milj.kr., och det beklagar jag.
Herr talman! Jag tror att det avgörande här är domänverkets agerande. Ställer domänverket helhjärtat upp som markägare löses de problem Margareta Winberg åberopar.
Herr talman! Domänverket var i detta fall berett att byta mark, men eftersom kommunen inte kom över den aktuella marken, beroende på den dåvarande majoriteten, kunde det inte komma till stånd.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om jag för riksdagen vill redovisa på vilket sätt Sverige har en censurtradition som är jämförbar med tryckoch yttrandefrihetstraditionen. Bakgrunden till frågan är referaten från presskonferensen den 25 februari 1985 om lagrådsremissen om radiooch TV-sändningar i kabelnät. Vad diskussionen då gällde var vilka regler som bör gälla för TV-sändningar i lokala kabelnät. Dessa regler bör enligt min mening uppfylla tre slags krav. De bör för det första säkerställa yttrandefriheten. För det andra bör de garantera att det nya mediet kabel-TV verkligen blir tillgängligt för alla som önskar utnyttja det och att sändningarna når alla som är anslutna. Reglerna måste för det tredje kunna motverka att kabel-TV används för att sprida t.ex. våldsprogram och pornografiska program till hemmen. Dessa tre krav gäller inte bara för kabel-TV utan för alla medier. De har emellertid olika styrka för olika medier, och bl.a. av det skälet är de regler som gäller för pressen, för televisionen och för biograffilmen utformade på olika sätt.

Herr talman! Får jag först tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Anledningen till att jag kände mig föranlåten att fråga statsrådet Göransson om hans syn på våra olika traditioner i det här hänseendet är den kålsuparteori som statsrådet Göransson enligt ett tidningsreferat gav uttryck för när han presenterade förslaget till reglering av kabel-TV-användningen i framtiden. Vad han då enligt tidningen sade var att vi har två traditioner i Sverige, en yttrandefrihetstradition och en censurtradition. På denna grund ansåg han sig kunna motivera och försvara att reglerna för kabel-TV utformades väsensskilda från dem som gäller för det tryckta ordet. Enligt min mening, herr talman, har statsrådet alldeles fel om han hävdar att vi har två traditioner i Sverige. Yttrandefriheten och tryckfriheten är vår tradition. Till denna tradition finns ett uttryckligt gammalt undantag knutet, nämligen filmcensuren. En enig yttrandefrihetsutredning har kommit fram till att filmcensuren bör utmönstras ur den svenska lagstiftningen och dessutom funnit en metod varigenom detta kan göras utan att vi för den skull öppnar slussportarna för allsköns våld och snusk i medierna. Det är enligt min mening viktigt att varje regering har klart för sig vad huvudtraditionen är och ställer upp för yttrandefriheten när den hotas, för den hotas ofta, och ofta i det enskilda fallet på, förefaller det, goda grunder. En kulturminister får inte tala om två traditioner. Det finns bara en. Det här är subtilt kanske någon kan säga sig. Men så är det inte. Vi står nu inför genombrottet av en ny teknik som, hävdar många, på kort tid kommer att göra andra medier än det tryckta ordet till det dominerande i opinionsbildningen. Då är det viktigt att veta att dessa nya medier skall styras av den gamla traditionen, nämligen yttrandeoch tryckfriheten. På denna centrala punkt är statsrådets svar i dag inte klarläggande utan oroande. Kulturministern talar om behovet av olika regler för olika typer av medier och gör sak av vad han menar är skillnader medierna emellan. För bara något halvår sedan överlämnade en enig yttrandefrihetsutredning ett förslag som sade att sådana skillnader inte skulle tillmätas betydelse. Tvärtom skulle de nya medierna ges samma skydd som tryckfriheten har i dag. Det var alltså en enig utredning som sade detta. Får jag fråga statsrådet Göransson: Är regeringen på väg att lämna denna ståndpunkt? Är det så, som uttalandet från presskonferensen lät antyda, att de nya medierna skall få ett sämre skydd än vad det tryckta ordet i dag enligt tryckfrihetsförordningen och regeringsformen har?

Herr talman! Per Unckel polemiserar i sin fråga i långa stycken mot en tidningsartikel och ett referat av vad som har sagts vid en presskonferens. Den presskonferensen handlade om en lagrådsremiss av en proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen beträffande regler för TV-sändningar och verksamhet i kabel-TV. Jag tillät mig i det stycket påpeka att det när det gäller den rörliga bilden faktiskt finns motsatta krav i det svenska samhället. Det finns en mycket stark tradition — den slår vi vakt om — som gäller tryckfriheten, men vi möter också mycket starka krav på censuringripanden när det gäller den rörliga bilden. Om Per Unckel har tillfälle, föreslår jag att han efter vår frågestund lugnar sig ett ögonblick och också lyssnar på mitt svar på nästa fråga — ställd av centerpartisten Inger Josefsson — som just handlar om förhandsgranskning av filmer och videogram. Jag har dragit slutsatsen att den frågaren inte primärt är angelägen om att öka möjligheten att sprida pornografika och våld över TV-skärmen. Jag har alltså ingen anledning att på den punkten, när det gäller kabel-TV-förslaget, gå in i någon närmare diskussion. Det får vi göra när regeringen lägger fram propositionen och riksdagen behandlar den. Vi får då också tillfälle att påpeka det mycket elementära faktum att det förslag som presenterades i lagrådsremissen bygger på vad massmediakommittén i politisk enighet har föreslagit. Per Unckel uttryckte oro för att hans resonemang här skulle uppfattas som subtila. Låt mig avslutningsvis, herr talman, bara säga att jag aldrig har beskyllt Per Unckel för att vara för subtil i sina resonemang.

Herr talman! Statsrådet Göransson har rätt i att anledningen till min fråga hade att göra med den presskonferens där han själv hade uttalat sig. Min polemik gentemot statsrådet här i dag handlade emellertid först och främst om vad statsrådet säger i sitt skriftliga svar. Jag ber att få citera: De olika kraven ”har emellertid olika styrka för olika medier, och bl.a. av det skälet är de regler som gäller för pressen, för televisionen och för biograffilmen utformade på olika sätt”. Att statsrådet Göransson anför dessa dagsregler till stöd för sitt handlande låter antyda att han anser dem rimliga. Som jag tidigare sade, har en enig yttrandefrihetsutredning sagt att man alls inte ser några skäl att ha olika regler för dagspressen, för televisionen och för biograffilmen. Tvärtom har utredningen i uttrycklig enighet sagt att den nya mediautvecklingen talar för att de nya medierna skall ges samma skydd som de gamla, traditionella medierna redan har. På den centrala punkten är statsrådet Göransson, milt uttryckt, i dag oklar. Något mindre milt uttryckt förefaller han ha lämnat sina utredningskolleger bakom sig. Jag måste fråga: Anser statsrådet Göransson det rimligt att vi inför en allmän förhandsgranskning av produkter i andra medier än det tryckta ordet? Om statsrådet Göransson anser detta, hur har han då tänkt skydda sig mot motsvarande krav, som likt ett brev på posten kommer att riktas gentemot det tryckta ordet? Hur skall han skydda sig mot önskemålet att också sådant som förekommer i tryckta skrifter skall bli utsatt för samma granskning? Vidare: Anser statsrådet Göransson det förenligt med den svenska tryckoch yttrandefrihetstraditionen att ge den offentliga makten möjlighet att dra in sändningstillstånd på grund av sändningarnas innehåll? Det är en princip som enligt den gamla traditionen aldrig någonsin skulle kunna accepteras för det tryckta ordet. Statsrådet Göransson är skyldig kammaren ett svar på dessa helt centrala frågor, om vi skall kunna tro på hans ambition att värna sådant som är vitalt för det svenska samhällets frihet och öppenhet.
Herr talman! Per Unckel vet mycket väl vilken syn jag har i censurfrågorna när det gäller både film och videogram. Vi har haft tillfälle i andra sammanhang i riksdagen och på andra ställen att diskutera de frågorna. Låt mig ändå — när Per Unckel såsom något uppseendeväckande framhåller att jag i mitt svar sagt att kraven har olika styrka för olika medier — få säga: Jag har på den punkten kunnat notera att yttrandefrihetsutredningen faktiskt föreslår olika regler för olika media. Jag tyckte mig på den grundvalen kunna dra slutsatsen att det som var acceptabelt för moderata ledamöter i yttrandefrihetsutredning, massmediekommitté och närradiokommitté möjligen skulle kunna vara accepterat för en moderat ledamot av riksdagen.

Det är detta som statsrådet Göransson nu försöker svänga tillbaka, genom att säga att vi har en censurtradition som det uppenbarligen finns anledning att slå vakt om. Det är mitt första konstaterande. Mitt andra konstaterande är att statsrådet tar alldeles fel om han tror att yttrandefrihetsutredningens utgångspunkt är att vi skall ha olika regler för olika medier. Så är det inte alls. Utredningen har tillkommit för att åstadkomma det rakt motsatta, nämligen att ge de nya medierna ett förstärkt skydd i enlighet med de principer som gäller för den tryckta skriften. Min fråga kvarstår: Är statsrådet beredd att ställa upp en sådan ambition?

Herr talman! Får jag av Per Unckels senaste inlägg dra slutsatsen att han tänker söka medverka till att vi får en frivillig förhandsgranskning av landets tidningar?

Herr talman! Statsrådet har uppenbarligen inte alls funderat igenom vad han nu säger. Yttrandefrihetsutredningens utgångspunkt har varit att bli kvitt censuren. Vi har erbjudit en möjlighet att i censurens ställe sätta en frivillig granskning av de produkter som man från de olika producenternas sida bjuder ut, om de vill ta denna möjlighet. Vad har detta med tidningar att göra? Inte ett skvatt! Däremot är det av central betydelse att vi i enighet lyckats avveckla den sista resten av censurtänkande i den svenska grundlagstiftningen. Är statsrådet beredd att återinföra censurtänkandet, efter det att hans mer pålästa vänner i yttrandefrihetsutredningen insett att denna ståndpunkt bara inte håller?
Herr talman! Jag skall inte påstå att Per Unckel inte har läst yttrandefrihetsutredningen. Jag utgår ifrån att han har det. Han har emellertid uppenbarligen inte förstått vad som sägs där om frivillig förhandsgranskning och vad det innebär. Jag har konstaterat — och har där stöd i yttrandefrihetsutredningen — att utredningen förordar olika regler för olika media. Det är detta som jag har redovisat i mitt svar.

Herr talman! Den centrala frågan lämnas fortfarande obesvarad av statsrådet: Är statsrådet beredd att förorda en censur, eller är han det inte? Förhandsgranskning är ett administrativt förfarande som ligger ljusår från den censurtradition som statsrådet åberopade till stöd för sina ståndpunkter. Är statsrådet beredd att fullfölja en grundlagstiftning i enlighet med yttrandefrihetsutredningens förslag, syftande till att likställa olika medier, eller är statsrådet nu beredd att svänga 180 grader och säga att censurtänkandet skall återintroduceras i det svenska grundlagsarbetet? Detta är den centrala frågeställningen, och här måste statsrådet Göransson ge ett besked. Annars får han finna sig i att bli anklagad för att vilja reglera de nya medierna enligt principer som är fjärran från det traditionellt svenska sättet att värna det fria ordet och den öppna debatten.
Herr talman! Om Per Unckel inte har alltför bråttom från kammaren, får han tillfälle att höra när jag resonerar vidare om förhandsgranskning i svaret på Inger Josefsson fråga.
Herr talman! Inger Josefsson har frågat mig när den aviserade utredningen om förhandsgranskning av filmer och videogram kommer att tillsättas och hur lång tid den kan beräknas arbeta. Yttrandefrihetsutredningen har i betänkandet Värna yttrandefriheten bl.a. föreslagit att förhandsgranskning av filmer och videogram i fortsättningen skall ske i begränsad omfattning. Remisskritiken mot förslaget har varit omfattande men splittrad. Vissa remissinstanser har ansett att förhandsgranskningen borde avskaffas helt och hållet, i varje fall när det gäller visning för vuxna, medan ett betydande antal instanser tvärtom ansett att förhandsgranskningen borde utvidgas till att omfatta alla filmer och videogram, vare sig de visas offentligt eller sprids genom försäljning eller uthyrning. Regeringen har nyligen i en proposition om åtgärder mot våldsskildringar i videogram m.m. föreslagit vissa ändringar i biografförordningen och videovåldslagen. Ändringarna i biografförordningen innebär att den nuvarande förhandsgranskningen vid offentlig visning av film skall utsträckas till att omfatta också offentlig visning av videogram. Ändringarna av videovåldslagen innebär bl.a. att möjligheterna ökar att fälla videogramgrossisterna till ansvar vid brott mot lagen. I syfte att främja frivillig granskning av videogram föreslås en bestämmelse om att en detaljist kan undgå ansvar om han hyr ut ett videogram som har försetts med ett intyg om att det har ett innehåll som motsvarar ett exemplar som har godkänts av statens biografbyrå. Avsikten med dessa förslag är bl.a. att videovåldslagen skall bli ett effektivare instrument i kampen mot videovåldet. Med hänsyn till de starkt delade meningarna bör frågan om åtgärder mot våldsskildringar i rörliga bilder utredas ytterligare. Jag har för avsikt att inom kort begära regeringens bemyndigande att låta utreda dessa frågor. Utredningen bör därvid beakta erfarenheterna av de föreslagna ändringarna i biografförordningen och videovåldslagen. Ett förslag från utredningen bör kunna föreligga före 1986 års utgång.

Herr talman! Jag tackar skolministern för svaret. Det gläder mig att utredningen skall tillsättas inom kort, vilket jag antar innebär inom de närmaste veckorna. Jag ställer mig emellertid frågande till om utredningen skall behöva ha över ett och ett halvt år på sig med detta arbete. Tycker inte statsrådet att den borde kunna arbeta snabbare? Vi har ju utrett den här frågan tidigare. Dessutom har vi från ett par andra länder, nämligen England och Australien, modeller för hur en förhandsgranskning skall gå till. Det är viktigt att vi får större möjligheter än vad vi nu har att göra något radikalt för att hindra att barn och ungdomar ser sådana här videofilmer med inslag av grovt våld och våldspornografi. Jag är medveten om att det i den allmänna debatten om det s.k. videovåldet är lätt att ta till övertoner. För säkerhets skull vill jag säga att det inte är tekniken som jag är emot. Tekniken som sådan är ju varken ond eller god. Vi som önskar förhandsgranskning blir ofta beskyllda för att vara moralister. Men när man är ute och träffar människor — det må vara i politiska sammanhang eller privat — får man ofta frågan varför regering och riksdag inte gör någonting åt det här. När man då påpekar att det finns en lagstiftning på området reagerar folk i regel bara med en huvudskakning eller så säger de att detta är för litet, att det inte räcker med den lagstiftningen. Jag tycker att det är naturligt att folk reagerar så. Det svenska skolväsendet kostar mycket pengar. Grundskolan kostar i runt tal 24 miljarder och gymnasieskolan 9 miljarder per år enligt uppgifter jag fått från utredningstjänsten. Jag tror att svenska folket i stort anser att skolan får kosta, att det är viktigt med en bra undervisning och en god utbildning. Men att i tryckfrihetens namn tillåta att barn och ungdomar ser videofilmer som uttrycker värderingar som går stick i stäv mot läroplanerna tycker man är fel.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 Och så visas det i en del av videofilmerna hur människor dödas, stympas och styckas och hur kvinnor våldtas. Svarar det mot läroplanens intentioner? Kan vi godkänna att sådant får ske? Till detta kommer att man från företrädare för dem som hyr ut sådana här filmer säger: Om inte jag gör det, gör någon annan det. Det tycker jag är höjden av cynism.
Herr talman! Det var intressant att lyssna till Inger Josefssons inlägg efter att i svaret på föregående fråga ha mött Per Unckel, som enligt sin egen uppgift företräder ett samfällt moderat samlingsparti och som på varje punkt egentligen uttalar sig mot det som Inger Josefsson står för. Av detta drar jag i dag inte någon annan slutsats än att frågan faktiskt är så komplicerad att den behöver utredas ordentligt. Jag utgår nämligen ifrån att de som begär att det skall vara fritt fram för varje typ av skildring av det här slaget över TV-skärmen eller över videokassetten inte gör det därför att de vill skada våra barn, utan att de i grunden har en önskan att till varje pris värna om yttrandefriheten. Detta är en fråga som kräver avvägningar när det gäller hur långt vi skall tillåta ingrepp — och varje censuringripande är ju ett ingripande i yttrandefrihetslagstiftningen. Den frågan är så komplicerad att den måste få ta den utredningstid den kräver.
Sveriges Radio har under innevarande verksamhetsperiod ålagts ett besparingskrav på 2 96 årligen. Samtidigt har koncernen erhållit ”reformpengar” på 2,3 Io avsedda för vissa prioriterade områden. Av dessa har en mindre del gått till minoritetsspråkprogrammen. Inom Sveriges Radio diskuteras nu en avsevärd nedskärning av sändningarna på minoritetsspråk som en följd av rationaliseringskraven.
Herr talman! Det är skada att detta inte är en interpellationsdebatt, för då hade jag kunnat bemöta Per Unckel. Men jag kan säga till statsrådet att jag aldrig tycker mig möta företrädare för den del av befolkningen som anser att viiyttrandefrihetens namn skall ha frihet på det här området. Tvärtom möter jag, som jag sade i mitt förra anförande, människor som ber att vi skall göra någonting åt detta. Jag väntar mig att utredningen kommer fram till ett från min synpunkt positivt resultat.
Anser statsrådet att ”prioriterade områden” skall kunna drabbas av nedskärningar till följd av besparingskraven?

Herr talman! Gunnel Liljegren har frågat mig om jag anser att ”prioriterade områden” samtidigt skall kunna drabbas av nedskärningar till följd av besparingskraven som ålagts Sveriges Radio. För Sveriges Radios planering gäller följande beträffande reformprogram och besparingsålägganden: Riksdagsbeslutet 1978 om radiooch TV verksamheten innebar att Sveriges Radios programföretag ålades att genomföra ett reformprogram som omfattade bl.a. en regional utbyggnad, en satsning på ökad frilansmedverkan, vissa kvalitetshöjande åtgärder, som ökad s.k. gestaltande produktion och en utbyggnad av sändningarna för språkliga och etniska minoriteter. Sedan budgetåret 1981/82 har särskilda reformmedel uppgående till 2,3 26 av koncernens årliga medelstilldelning beviljats Sveriges Radio. Utöver detta beslöt riksdagen år 1981 att Sveriges Radio, i likhet med statliga myndigheter, skall genomföra en årlig rationalisering motsvarande 2 96. När det gäller reformprogrammet .har det omsatts bl.a. i en ambitiös programpolitik för minoritetsspråk. Ökningen av sändningstider inom de olika programbolagen är betydande när man jämför med siffrorna från periodens början. Lokalradioutbyggnaden har också inneburit en större differentiering i utbudet av program på minoritetsspråk. Rationaliseringarna har genomförts på alla områden. Hur dessa skall genomföras beslutas inom SR-koncernen. Det finns dock ingenting som tyder på att sändningarna på minoritetsspråk utsatts för hårdare behandling än andra reformområden.

Herr talman! Jag vill först tacka statrådet Göransson för svaret. Sändningarna på minoritetsspråk har inte utsatts för hårdare behandling än andra områden, säger statsrådet. Jag delar den uppfattningen, men jag vill se framåt. Under de första verksamhetsåren av den pågående reformperioden för vissa prioriterade områden redovisade man i samband med budgetpropositionen ökningen av sändningstid i antal timmar per minoritetsspråk på samma sätt som regionaliseringen nu redovisas i kvantitativa termer. Men iår sägs ingenting alls om ett av de prioriterade områdena, nämligen minoritetsspråken, medan de övriga kommenteras. Under senare år har det faktiskt inte funnits så mycket att redovisa beträffande ökat antal sändningar på minoritetsspråk. Huvuddelen av reformen ligger på de tidigare åren. Jag är beredd att acceptera den policyn. Men reformpengarna anges i årets budgetproposition till 44,8 miljoner, varav kvalitetsförbättringar beräknas ta 80 2 och regionaliseringen 10 96. Det återstår alltså 10 96, dvs. 4,4 miljoner. Anser statsrådet att minoritetsspråken inte skall få del av dem? Vid ett studiebesök på Riksradions invandrarredaktion fick jag till min förvåning erfara att detta prioriterade område i stället för att få en andel av reformpengarna skulle åläggas en 10-procentig nedskärning av sin budget. Det får mig att undra hur SR-företagen hanterar sina 2-procentiga besparingar resp. sin 2,3-procentiga reformverksamhet. Om de prioriterade områdena samtidigt som de delar upp reformpengarna skall ta del av besparingarna, kan nettoeffekten bli negativ, dvs. enstaka områden kan åläggas en så mycket större del av besparingarna och erhålla en så liten del av reformpengarna att man hamnar på minus. Är det så riksdagens beslut skall tolkas? Då kunde man ju på en gång ha minskat 2,3 Ze med 2,0 90 och fått 0,3 20 i allmänt påslag. Enligt min uppfattning skall det naturligtvis inte vara på det sättet. Men vad anser statsrådet Göransson om saken? Under hela reformperioden har minoritetsspråken hittills fått 15 miljoner av de utdelade 314 miljonerna. Det kan vara en rimlig andel — säkert. Men nu tycks företagsledningen vilja göra en helomvändning och ta tillbaka litet av reformeringen — 10 90 — medan övriga områden bara är uppe i ackumulerade besparingar på 8 Ze. Är inte det litet väl hårt?
Herr talman! De rationaliseringskrav som riktas mot Sveriges Radio liksom mot myndigheter är faktiskt krav på rationalisering och inte krav på minskning av verksamheten. Därför har man samtidigt anvisat ett reformutrymme som inte får användas för att vidmakthålla en organisationsapparat och en verksamhet som kostar mera än den behöver kosta. När Sveriges Radio har satsat på de olika expansionsområdena har man börjat med regionaliseringen. Man har satsat på minoritetsspråklig service. Man går nu vidare med kvalitetshöjande insatser. Det här är sådant som Sveriges Radio-koncernen själv har att ta ställning till. På den punkten kan jag alltså inte gå in i en diskussion med Gunnel Liljegren. Låt mig bara vad gäller framtiden säga att den parlamentariska beredningen naturligtvis får anledning att också diskutera den här typen av fördelningar och ställningstaganden och att riksdagen således när det gäller den kommande avtalsperioden får tillfälle att ytterligare ange de riktlinjer som riksdagen önskar att Sveriges Radio i sin planering skall följa.
Herr talman! Jag vet lika väl som statsrådet, Sveriges Radios ledning och andra inblandade att verksamheter kan behöva omprövas och att ett minoritetsspråk kan få färre lyssnare medan ett annat kan få nya lyssnargrupper. Helt nya invandrargrupper kan också komma till i ett sådant antal att de borde komma i fråga för egna program — t.ex. polackerna. Jag har under flera år i motioner och även inom invandrarverkets styrelse efterlyst en satsning på de polska flyktingarna i Sverige. På invandrarverket delar man min uppfattning, och man har länge tyckt att det borde vara polackernas tur att komma i fråga. Jag har med glädje biträtt de tillskott som riksdagen avdelat för bl.a. minoritetsspråken. Att först bygga upp en verksamhet under några år och sedan t.o.m. rycka undan delar av grunden för denna är inte god politik. Vi här i riksdagen skall inte lägga oss i Sveriges Radios programplanering, säger statsrådet. Jag är väl medveten om det, men jag har ändå velat få hjälp av statsrådet när det gäller att tolka riksdagens beslut. Statsrådet hänvisar då till den parlamentariska beredningen. Jag får väl ge mig till tåls och acceptera det beskedet.
Herr talman! Jag känner mig mycket smickrad av erbjudandet att för riksdagsledamoten Gunnel Liljegren få tolka vad riksdagen egentligen menar, men jag avstår från att ta vara på det erbjudandet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vad jag ämnar göra för att i första hand undanröja rivningshotet mot Pythagorasfabriken i Norrtälje och i andra hand för att säkerställa att Pythagoras kommer att bevaras för framtiden. Under de senaste decennierna har intresset för att bevara arbetets minnesmärken och det industriella kulturarvet i vid mening ökat kraftigt både i Sverige och internationellt. Detta har tagit sig uttryck i såväl ett betydande engagemang på ideell basis som i ökade insatser från myndigheter och institutioner inom kulturminnesvården. Intresset har också slagit igenom i riktlinjerna för samhällets kulturpolitik. Bl.a. genom skapandet av Arbetets museum i Norrköping och särskild medelstilldelning till riksantikvarieämbetet har den nuvarande regeringen strävat efter att förbättra förutsättningarna för bevarande av det industriella kulturarvet. Problemen på detta område är emellertid av den arten att de kräver samverkan på bred front mellan ideella, samhälleliga och privata intressen på såväl lokal som regional och central nivå. Genom de inventeringar som successivt utförs skapas en översiktskunskap som gör det möjligt att peka ut miljöer och anläggningar som är värda att bevara och dessutom sådana där värdet är så speciellt att bevarandet kan sägas vara ett riksintresse. Detta riksintresse kan då motivera ett särskilt statligt stöd som komplement till Jokala och regionala insatser, men det innebär inte att det lokala ansvaret I de flesta fall har kommunen ett helt avgörande inflytande på bevarandefrågorna, och exemplen torde tala för att kommuner som engagerar sig i projekt för bevarande och levandegörande av industriminnen därigenom skapar goda förutsättningar för ökad turism och sysselsättning. Medverkan till bevarande av industriminnen borde dessutom vara ett av de mer naturliga — Nr 109 sätten för näringslivet och privata företag att uttrycka sina kulturpolitiska Torsdagen den ambitioner. God vilja och samverkan mellan alla berörda parter framstår i 28 mars 1985 dag som en nödvändig förutsättning för ett vidgat bevarande av vårt industriella kulturarv. Om bevarande av Pythagorasfabriken i Norrtälje är ett utmärkt exempel på vad jag här talat Pythagorasom. Fabriken utgör en unik industrimiljö från sekelskiftet, endast obetydligt fabriken i Norrtälje moderniserad och med sin ålderdomliga maskinpark i stort sett intakt. Jag som byggnadshar flera gånger besökt fabriken och delar uppfattningen att den är väl värd — minne att bevara på platsen. Jag har också uppmärksamt följt frågan om dess framtid. Trots att den nuvarande fastighetsägaren hittills inte visat intresse för bevarandet av fabriken, torde något omedelbart rivningshot inte föreligga. Länsstyrelsens interimistiska byggnadsminnesförklaring innebär förbud både mot rivning och mot bortförande av inredningen. Samtidigt som förbudet gäller arbetar starka krafter för att bevara fabriken. Stödföreningen Pythagoras vänner har initierat frågan och utfört ett beundransvärt arbete. Norrtälje kommun har uttalat sig positivt om bevarandetanken och ser gärna att ett industrimuseum blir till. Kommunen har uppdragit åt en arbetsgrupp att utarbeta förslag till hur tanken skall kunna förverkligas och till hur det hela skall kunna finansieras. Detta förslag kommer att presenteras inom de närmaste veckorna. Stiftelsen Stockholms länsmuseum medverkar aktivt i arbetet och jag har inhämtat att riksantikvarieämbetet har förklarat sig berett att ekonomiskt bidra till den nödvändiga upprustningen under förutsättning att garantier för bevarandet skapas. Statens kulturråd kommer dessutom att behandla en ansökan om medel för Pythagoras. Regeringen har inte för avsikt att ingripa i frågan och det är inte aktuellt med något statligt stöd utöver det som kan utgå från riksantikvarieämbetet och kulturrådet. Mot bakgrund av att detta sammanlagt kan bli av betydande storlek är det min absoluta förhoppning att de lokala och regionala intressenterna finner en framkomlig väg att säkerställa bevarandet av Pythagoras.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min fråga. Jag noterar med glädje den positiva underton som finns i detta frågesvar, både generellt när det gäller industriminnen av denna sort och speciellt när det gäller Pythagorasfabriken i Norrtälje. Kulturministern vet lika väl som jag att det i vårt land har funnits avskräckande exempel på att kulturminnen har fått stryka på foten när ekonomiska intressen i mark eller andra former av exploatering har kommit in i bilden. Här har vi nu ett typiskt, klassiskt sådant exempel. I detta fall har en byggnadsfirma i god tid med de medel som står till dess förfogande kunnat köpa upp marken för att i lugn och ro invänta det lämpliga tillfället att bygga bostäder där, vilket naturligtvis ger inkomster till 13 byggnadsföretaget. Kulturministern hänvisar i svaret till näringslivets och privata företags intressen m.m. Visst har det förekommit att man från det hållet ingripit i bevarandefrågor när det har ansetts lämpligt, men det är ingenting att lita på. Jag hoppas att kulturministern, som han säger, verkligen följer denna fråga. Även om det inte är aktuellt med något ingripande från regeringen nu, skulle jag vilja ställa en följdfråga till kulturministern: Om det som förespeglas oss i svaret, att bl.a. kulturrådet, Stockholms länsmuseum m.fl. arbetar för ett bevarande av fabriken, inte är tillräckligt, är regeringen då beredd att i ett senare skede hjälpa till? Det har också cirkulerat vissa propåer om att fabriken skulle plockas ner och delar av den flyttas till Skansen. Med all respekt för Artur Hazelius och Skansen, tycker jag att det vore förfärligt om något sådant skulle inträffa. Det skulle dessutom säkerligen inte bli särskilt billigt. Vad anser kulturministern, som kulturminister, om ett sådant förfaringssätt — oavsett vad han tycker om Skansen?
Herr talman! Jag är angelägen om att inte ge ett svar som skulle kunna tolkas så att jag tycker illa om Skansen, för det gör jag inte. Det finns skäl att i detta sammanhang framhålla att Skansen knappast kan uppträda som konkurrent om fabriken. Jag har inget intryck av att man från Skansens sida, när det har gällt att förse Skansen med byggnader och föremål, någon gång har medverkat till att mot lokala opinioner föra bort och förstöra anläggningar. Pythagorasfabriken kan i sin helhet icke uppföras på Skansen. Vad som är viktigt att säga — det vill jag gärna upprepa — är att det lokala intresset måste vara uttalat och starkt. Jag ser det alltså som nödvändigt, för att staten skall kunna gå in i de olika former som jag har redovisat, att det faktiskt finns ett kommunalt intresse. Jag möter emellanåt i liknande sammanhang människor som har föreställningen att riksintresse upphäver lokalt intresse. Med viss emfas brukar jag då framhålla att riksintresset alltid är en förstärkning av det lokala intresset, inte ett ersättande av det lokala intresset. Mot den bakgrunden tycker jag, efter vad jag har förstått av det nu aktuella fallet, att det finns anledning att se framtiden an med viss tillförsikt.
Herr talman! Vi är naturligtvis helt överens om värdet av Skansen. Jag tog upp saken därför att det har cirkulerat uppgifter om att förslaget kunde tänkas vara en lösning. Därför gläder det mig att kulturministern inte anser att detta på något sätt skulle kunna ersätta ett bevarande av fabriken på platsen. Det är riktigt att det måste finnas ett lokalt intresse. Kommunen och, i detta fall, den ideella föreningen är viktiga. I mitt första anförande ville jag framhålla att företagen i fall av det här slaget, här gäller det alltså byggnadsfirman Diös, visst kan vara benägna att satsa pengar. Det har hänt t.ex. i min hemkommun Uppsala, och i vissa fall har det rört sig om ganska stora summor. Men ofta är naturligtvis det ekonomiska intresset avgörande, och då krävs det att andra krafter träder in. Vid en anläggning av riksintresse, som i detta fall, blir det därför til syvende og sidst en sak för staten. Jag vill därför än en gång pressa kulturministern något. Svaret är mycket positivt, men jag vill fråga om regeringen — om det skulle bli nödvändigt — ändå inte kan gå in och i sista hand rädda byggnadsminnet.
Herr talman! Den sista frågan kan jag av naturliga skäl inte diskutera här i kammaren. I varje situation då det gäller att bevara något och pengar fattas får man undersöka de olika möjligheterna. Det kan finnas privata intressenter, men även andra. Utgångsvis måste jag ändå slå fast att de insatser som under hand har aviserats och det intresse som har uttalats vittnar om ganska långtgående åtaganden från statens sida. På en punkt vill jag precisera mig, nämligen beträffande företagsengagemanget i sådana här sammanhang. Jag har ingen anledning att uttala att det skulle finnas ett primärt företagsansvar, dvs. att det byggnadsföretag som har köpt fabrik eller mark för att bygga hus och bortse från det hus som råkar befinna sig på platsen skall ta ansvaret. När man diskuterar företag och kultur tycker jag emellertid att man emellanåt borde understryka att företagen och näringslivet i långa stycken har ansvaret för sin egen kultur. Enligt min mening har de industrier som har verkat i en fabrikslokal på en ort faktiskt också ett visst ansvar för att miljön och de historiska värdena bevaras.

Herr talman! Det är ett digert betänkande vi har framför oss och som vi skall behandla. Det omfattar över 200 sidor, 130 beslutspunkter och hela 98 reservationer. Det gäller många detaljer — mycket ren teknik, som det kan vara svårt för människor att förstå. Och för den oinvigde kan det inte vara så lätt att sätta sig in i allt detta. Det föreligger en del gemensamma reservationer från de tre borgerliga partierna. Det noterar jag med tillfredsställelse, eftersom de handlar om viktiga huvudfrågor i arbetsmarknadspolitiken. Mellan det borgerliga blocket och regeringspartierna råder det på vissa avsnitt en beklaglig åsiktsskillnad. Det gäller framför allt den ekonomiska politik som måste drivas. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna löser ju problemen bara kortsiktigt, och de kostar dessutom mycket stora pengar. Det här betänkandet står för 17 miljarder kronor och ändå är, som sagt, åtgärderna kortsiktiga — i varje fall de som vi kommer att besluta om i dag. De tre borgerliga partierna i utskottet hävdar således med utgångspunkt i finansutskottets betänkande 10 att det är de långsiktiga ekonomisk-politiska åtgärderna som skall lösa sysselsättningsproblemen. Vi skall självfallet inte i dag upprepa finansdebatten, men för att nya lyssnare till debatten om hur arbetslösheten skall klaras skall förstå att problemen inte löses långsiktigt genom beredskapsarbete, ungdomslag eller arbetsmarknadsutbildning vill jag påminna om fem huvudpunkter i den borgerliga ekonomiska politiken. För det första måste de offentliga utgifterna minska. För det andra kan ytterligare skattehöjningar inte accepteras. Skattepolitiken måste stimulera till arbete. För det tredje måste arbetslivet avregleras. Både arbetsmarknad och kapitalmarknad måste fungera bättre. Den offentliga sektorn måste utsättas för konkurrens utifrån, som ger ökad effektivitet, flexibilitet och valfrihet. För det fjärde måste de kollektiva löntagarfonderna avskaffas. Socialism ger inte tillväxtkraft, välstånd, valfrihet eller oberoende. Vi har inte råd med socialistiska experiment! För det femte måste lönebildningen fungera bättre. Innan jag går vidare måste jag uppmärksamma kammaren på ett beklagligt inslag i sättet att föra debatt. Utskottsmajoriteten hävdar att det moderata alternativet uppfattas som en ”medvetet arbetslöshetsskapande politik”. Jag är minst sagt förvånad över detta sätt att föra debatt. Jag kan inte tänka mig att det ligger i linje med hur många socialdemokrater, som jag har lärt känna som hedersmän, ser på sina motståndare i politiken. Om någon säger ”din politik är arbetslöshetsskapande” eller ”din politik skapar faktiskt arbetslöshet” — då har det ett helt annat innehåll än om du angriper din motståndare för att medvetet — jag betonar ordet medvetet — driva den politiken. Nej, socialdemokratiska riksdagskolleger! Hur tokig och misslyckad er politik än är skall jag inte beskylla er för att driva den politiken medvetet. Jag vädjar till mina motståndare i dagens debatt att undvika personligt kränkande beskyllningar. Arbetsmarknadsläget är allvarligt. Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur är arbetslösheten stor. Den öppna arbetslösheten har visserligen minskat genom avsevärda arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men även om människor till nöds och tillfälligt kan acceptera beredskapsarbete eller liknande, vill de ha arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Varje människa vill uppleva att hon eller han verkligen behövs. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde i oktober 1982 stod totalt 257 000 personer eller 5,9 96 av arbetskraften utanför den reguljära arbetsmarknaden. Två år senare har dessa siffror stigit till 340 000 resp. 7,6 2. Åtskilliga minns löftena från Olof Palme och andra: Låt oss bara få förtroendet att bilda regering, så skall vi snabbt lösa arbetslöshetsproblemen! Om ni röstar på oss, skall vi snabbt minska arbetslösheten. I dag kan vi se i facit och konstatera att den socialdemokratiska regeringen har misslyckats. Era ambitioner har varit lovvärda — jag tror det — men ni har fört fel politik. Arbetsmarknaden har kraftigt förändrats under senare år. År 1960 hade 39 Ze av kvinnorna förvärvsarbete. I dag närmar sig den andelen 80 Z. En stor del av befolkningen har vidare fått arbete inom den offentliga sektorn. År 1960 var det 400 000, i dag är antalet 1350 000. Samtidigt har sysselsättningen inom industrin minskat från drygt 1 miljon anställda till ca 880 000. Många arbetstillfällen har försvunnit på grund av strukturella förändringar. De snabba tekniska framstegen har medverkat till att vissa arbeten försvunnit, medan andra har tillkommit i stället. Allt fler sysselsätts i företag inom högteknologins område. På tidningarnas annonssidor kan vi varje dag se hur man ropar efter tekniker. När vi moderater för åtskilliga år sedan påtalade lönebildningens roll i den ekonomiska politiken blev reaktionerna häftiga. Lönepolitik var en helig ko i det här huset. Jag kan också avslöja att när jag och några partivänner för några år sedan skrev en liten debattskrift med det provocerande namnet ”Löneförhöjning — lönar det sig?” , kunde man t.o.m. i de moderata leden notera höjda ögonbryn: Vad nu då? Lönebildningen sköter ju parterna. Vi politiker skall inte diskutera lönepolitik. — En del kommunalpolitiker som såg de hastigt växande arbetskraftskostnaderna och som också insåg att man på sikt inte kunde lösa dessa problem med skattehöjningar reagerade dock positivt på vår skrift. I dag har alla partier med undantag av kommunisterna insett den betydelse som lönebildningen har inom den ekonomiska politiken. Är man god kommunist kan man tydligen höja lönerna utan att ta hänsyn till löneutrymme och annat. Ja, kommunisterna vill ju t. 0. m. lösa arbetslöshetsproblemet genom att ytterligare bygga ut den offentliga sektorn. Det är verkligen häpnadsväckande. Våra kommunister borde närmare studera de länder där den offentliga sektorn är total; där det inte finns någon enskild sektor. Studera hur de enskilda människorna, löntagarna och konsumenterna, har det i sådana länder! I dag kan vi se tillbaka på vad lönebildningen har ställt till med under tio år. Parterna har sannerligen varit med om att skapa arbetslöshet. Inte medvetet —nej, orsakerna är väl flera. En av dem är väl helt enkelt brist på kunskap. En annan är väl att vi politiker inte tillräckligt tydligt hävdat det samhällsansvar som också måste omfatta löneförhandlare. Så länge riksdagen har agerat städgumma med arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan protester, så går det. Men hur länge räcker miljarderna? Skall vi fortsätta att låna? Jag förmodar att damerna och herrarna har hört talas om doktorn, som efter en stor hälsovårdsundersökning sade till patienten: Jag skall inte oroa dig för mycket, Rickard. men fr.o.m. nu betalar du kontant. Det kan kanske på sikt också gälla det sjuka Sverige vad ekonomin beträffar. De senaste åren har lönehöjningstakten tack vare debatten dämpats. Men räcker detta? Tongångarna från den offentliga sektorns löntagarorganisationer under den allra senaste tiden är faktiskt oroande. I en intervju i TCO-Tidningen säger statssekreteraren i civildepartementet. Claes Örtendahl, att TCO-S:s yrkande skulle höja statens lönekostnader med 11.2 4 i år. Det är en siffra, säger Claes Örtendahl, som ligger betydligt över de 5 & som vi kom överens om vid samtalen i Rosenbad. Jag kan tillägga att om varje procentenhet ökar statens arbetskraftskostnader med 350 milj.kr.. inser var och en att den redan ansträngda statsbudgeten skulle försämras ytterligare med 3-4 miljarder kronor. om dessa löntagarorganisationer fick igenom sina krav. Till detta kommer konsekvenserna av den solidariska lönepolitiken, att duktiga människor på olika nivåer beroende på både lönepolitik och a, att skaffa sig den skattepolitik inte stimuleras att göra sitt allra bäst kompetens som krävs i dag eller att utnyttja den. Många t.o.m. flyr med sin kompetens till arbetsmarknader utanför vårt lands gränser. Sammanfattningsvis framhåller vi moderater i reservation 3 hur viktigt det är att man finner en förhandlingsuppläggning. där arbetsmarknadens parter inte gör upp om löneavtal som skapar arbetslöshet. Det är angeläget att åstadkomma de kända ”raka rören” mellan förhandlingsbord och de skatteinkomster som krävs för att bekämpa arbetslösheten. När det gäller ungdomsarbetslösheten har de tre borgerliga partierna enats om några förutsättningar för att öka sysselsättningen för ungdomarna. För de människor som kan och vill arbeta — och det vill de flesta: innerst inne alla — är arbetslöshet en tragedi. När ungdomar drabbas blir konsekvenserna kanske än mera förödande. När man är ung och utbildad är livslusten som allra störst. Man har ambitionen att uträtta saker, att tjäna pengar och ta vara på allt vad man drömmer om. Att då dag efter dag och månad efter månad mötas av kalla handen och beskedet att man inte behövs måste upplevas såsom oerhört meningslöst och hopplöst. Den stora ungdomsarbetslösheten är ett dåligt betyg på vad regeringen har uträttat. Ni har inte hållit vad ni har lovat. Ni har misslyckats. Ni kan försvara er — det förstår jag att ni kommer' att göra — med att peka på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Visst lindrar det för stunden med t.ex. ungdomslag. Men ni torde vara väl medvetna om att den unga generationen inte nöjer sig med detta. Den vill har riktiga jobb. Ett alldeles speciellt problem är att ungdomslagen styr in ungdomarna i den offentliga sektorn. När överenskommelsen om ungdomslag träffades här i riksdagen, underströks det att ungdomarna skulle komma också till den enskilda sektorn. Våren 1984 gjordes t.o.m. en ändring i lagen för att få till stånd en ökning. Av det totala antalet ungdomar i ungdomslag på ca 40 000 finns knappt 1 000 på enskilda arbetsplatser. I reservation 22 framhåller de tre borgerliga partierna att riksdagens intentioner fortfarande inte blivit omsatta i praktisk handling av regeringen. Åtgärder måste nu vidtas. Varför är ni så passiva? Ni måste ju inse att det är den enskilda sektorn och inte den offentliga sektorn som kan erbjuda ungdomarna långsiktiga reguljära anställningar. Vi säger också i reservationen att om det är fråga om åtgärder som kräver riksdagens medverkan, så kom med förslag. Vi har tidigare hävdat att de låsta ingångslönerna för ungdomarna är en hämsko. En enig borgerlighet i utskottet understryker nu detta. Ungdomarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden måste stärkas på olika sätt inte minst genom utbildning, men det är väsentligt att ingångslönerna anpassas till de arbetsinsatser som man kan begära av ung oerfaren arbetskraft. De äldre är yrkeskunnigare. De har erfarenhet. De har ett mera utvecklat omdöme. De har också tillägnat sig livsmognad. Lönedifferentieringen kan införas stegvis, menar vi, och detta bör parterna på arbetsmarknaden klara av. Man kan också tänka sig, som framhålls både i den moderata och i den folkpartistiska partimotionen, att lönekostnaderna för ungdomarna snabbt kan nedbringas genom att temporärt sänka arbetsgivaravgifterna under den tid som man tillämpar ett slags lönestopp för ungdomslönerna. Centerpartiet har också varit inne på tanken med sänkning av arbetsgivaravgifterna men på något annorlunda sätt. Självfallet kan vi inte här besluta om sådana konstruktioner. Det viktiga är att vi diskuterar olika lösningar. När det gäller lönepolitik och arbetsmarknad över huvud taget måste vi vara mera flexibla. Vi kan inte trampa i gamla fåror. Detta gäller inte minst arbetsmarknadslagstiftningen, arbetslöshetsförsäkringen och synen på arbetstiderna. När man inte vill ändra på saker och ting utan bara går på i de gamla hjulspåren, kan man faktiskt beskyllas för att vara en smula reaktionär. Snälla socialdemokrater, säg inte nej så ofta! Hjälp oss i stället att ta itu med de ”heliga korna”. Er ovilja att bygga ut och utveckla lärlingsutbildningen är sannerligen exempel på att ni har svårt att tänka nytt. i på möjligheten att pröva lärlingsutbildning med I reservation 16 pekar v ett alldeles särskilt syfte, nämligen att ta hand om de ungdomar som gatt utan arbete under lång tid, på grund av bristande yrkesutbildning. och som ofta har sociala problem. Denna typ av lärlingsutbildning bör kunna pågå upp till tre år och avse ungdomar i åldern 16-20 år. Här är det inte alltid bara fråga om yrkesutbildning. Det är o en social rehabilitering, och det ställer alldeles särskilda krav p na. Därför kan man tänka sig ett särskilt bidrag som kunde utgå med 75, 50 och 25 96 av lönekostnaderna under det första, det andra och det tredje året. Slutligen vill jag peka på anvisningstidernas längd. För tillträde till ungdomslagen gäller ju tre veckor. Denna tid bör förlängas. Ungdomarna bör ges tid att själva söka arbete, ta vikariat och pröva sig fram. Ungdomslagen har fördelar men också nackdelar. En av dem är inlåsningseffekterna. Ungdomarna frestas ju faktiskt till att slå sig till ro. Herr talman! Det är helt omöjligt att behandla allt i detta stora paket. Jag har gått förbi många detaljer. Om jag känner talmannen och mina kolleger i kammaren rätt håller ni mig räkning för att jag inte ger uttryck för allt jag känner och egentligen vill säga i vårens viktiga arbetsmarknadspolitiska debatt. Jag vill bara sluta med att vi moderater hävdar att varje individ är unik. Var och en har sina kunskaper, färdigheter, erfarenheter och behov. Arbets marknaden måste vara en marknad där självständiga och oberoende individer träffar beslut och också tar konsekvenserna av besluten. För oss är det grundläggande att stärka de enskilda individernas ställning på arbetsmarknaden. Därför måste det drivas en effektiv arbetsmarknadspolitik. Det övergripande måste vara att det också drivs en ekonomisk politik som skapar illningen och skapar meningsfulla nya arbetstillfällen. trygghet i a Jag yrkar således bifall till alla de reservationer där vi moderater finns med. änker begära Sedan vill jag också gärna säga, herr talman, att vi inte votering och rösträkning på alla dessa reservationer — jag kan tänka mig att vi gör det på högst tre eller fyra av dem.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag i huvudsak att uppehålla mig vid riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken och anslagen till arbetsmarknadsverkets och Samhällsföretags verksamheter. Arne Fransson kommer i ett senare inlägg att ta upp ungdomens arbetsmarknad och vissa frågor angående rekryteringsstöd och lönebidrag. Herr talman! Arbetslösheten är ett gissel. Den är ett problem för samhället —- inte minst därför att den innebär att mänskliga resurser inte tas till vara. För den enskilda människan som drabbas av arbetslöshet innebär det en personlig katastrof. För privatekonomin innebär den en stark påfrestning — men vad värre är: den berövar människan hennes självkänsla och människovärde. Detta är ofta omvittnat av människor som blivit arbetslösa. För ungdomar är det förödande att uppleva att de inte har någon plats i det samhälle de lever i, att de inte behövs. Vi talar vackert om rätten till arbete men i dag är det många, alltför många som star utanför den rätten. Att mitt uppe i en högkonjunktur ha denna fortsatt hö a arbetslöshet måste ses som ett klart misslyckande för regeringens politik. Även om februarisiffrorna visar en viss minskad öppen arbetslöshet är den fortfarande mycket hög. Antalet personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska atgärder är också något högre än föregående manad, och antalet deltidsanställda av äl har ökat. Det hemska är att det tycks som om vi börjar vänja oss vid denna höga arbetslöshet och ta det som något mer eller mindre naturligt. Arbetsmarknadsministern skickar ut ett glatt pressmeddelande och talar om att 130 000 är öppet arbetslösa och 200 000 är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Centerpartiet förringar inte arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De är nödvändiga på kort sikt, men det är på den ordinarie arbetsmarknaden som människor vill ha arbete. Ser man på utvecklingen efter den socialdemokratiska regeringens tillträde finner man att den är uppseendeväckande. Antalet människor som står utanför den reguljära arbetsmarknaden har ökat. Det är en utveckling som stämmer dåligt med vad socialdemokraterna lovade före valet. Hur var det man skrev på valaffischerna: ”I socialdemokraternas Sverige finns det inte 153 000 arbetslösa.” Det är inte så många månader sedan som det fanns just 153 000 arbetslösa. och det var efter två års socialdemokratiskt regerande. Det är bra att antalet öppet arbetslösa har minskat, även om utvecklingen inte är så entydig som framgår av pressmeddelandet från arbetsmarknadsdepartementet. Men det är inte bra att antalet och andelen människor som star utanför den ordinarie arbetsmarknaden ökar. även om de självfallet gör nyttiga samhällsinsatser på sina områden — och även om det är bättre än öppen arbetslöshet. Herr talman! Vilket svar skall vi politiker ge till den unga pojke eller flicka som inget hellre önskar än en plats i det ordinarie arbetslivet. när vi format detta arbetsliv så att det praktiskt taget inte existerar en arbetsmarknad för ungdomar under 20 år? Vad skall vi säga till den kvinna i ett glesbygdslän som i 35-årsåldern vill träda ut på arbetsmarknaden och bli delaktig i den sociala trygghet. den självkänsla och det kamratskap ett förvärvsarbete innebär — när det inte finns något arbete att få på hennes ort? Vad skall man säga när alternativet att flytta inte ter sig realistiskt av familjeskäl och när AMS-insatser riskerar att leda till en evig rundgång? Det är uppenbart att en bestående hög arbetslöshet inte kan avhjälpas med kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Centerpartiet har, som jag nyss sade, alltid ställt sig bakom arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ett medel att mildra den konjunkturbetingade arbetslösheten. Vi ställer oss fortfarande bakom en sådan politik. Men den arbetslöshet vi har i dag är av ett annat slag. Nu gäller det i stället att utnyttja en högkonjunktur och föra en ekonomisk politik som bidrar till att öka sysselsättningen i näringslivet, som bidrar till att ge varaktiga jobb. Vi menar att för samhället, och inte minst för människor som är — eller står inför hotet att bli — arbetslösa, är detta en bättre väg än den mer eller mindre konstlade sysselsättning som skapas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag skall inte nu gå in på hur den ekonomiska politiken enligt vår uppfattning borde läggas om för att bättre ta vara på samhällets samlade resurser och stimulera tillväxten i samhällsekonomin. Detta har utvecklats utförligt av de icke-socialistiska partiernas representanter i finansutskottet i den reservation som avgetts till finansutskottets betänkande 1984/85:10. Huvuddragen i denna reservation finns också återgivna i reservation I i det betänkande vi nu diskuterar, och jag yrkar bifall till den. Arbetsmarknadsministern understryker i budgetpropositionen att ”arbetslinjen” skall hävdas i arbetsmarknadspolitiken. Det innebär i första hand satsning på fler arbeten på den reguljära arbetsmarknaden. När arbetsmarknadspolitiska åtgärder sätts in skall utbildning och aktiva åtgärder prioriteras och kontant arbetslöshetsersättning tillgripas i sista hand. Vi anser detta vara en riktig policy, och vi beklagar att regeringen inte lever upp till den. Men hur ser verkligheten ut? Under budgetåret 1983 81. Den faktiska utvecklingen har alltså gått tvärt emot regeringens uttalade policy. I centerpartiet har vi ställt oss följande frågor: Skulle det leda till fler arbetstillfällen om regionalpolitik och glesbygdspolitik fick större resurser? Skulle en sådan politik innebära bättre framtidsutsikter för den arbetslösa kvinna som jag nyss talade om? Skulle en mer offensiv småföretagspolitik, med sänkta arbetsgivaravgifter, bättre avvägd skattepolitik och mindre byråkrati och krångel, innebära att de arbetslösa ungdomarna fick större chans till ett jobb i framtiden? Skulle det ge bättre arbetstillfredsställelse för en arbetshandikappad att ha ett jobb på en ordinarie arbetsplats än på de i och för sig goda verkstäderna inom Samhällsföretagsgruppen? Vi har inte bara ställt frågorna till oss själva utan också till många andra, och vi har fått entydiga svar. Det är fasta jobb människor vill ha. I centerns partimotion understryker vi därför att kampen mot arbetslösheten måste föras mer aktivt och på två fronter. Det gäller för det första att föra en aktiv närings-, regionaloch glesbygdspolitik som ger arbete på den reguljära arbetsmarknaden — och över hela landet. Vi är övertygade om att småföretagen har en potentiell utvecklingskraft som skulle kunna tillvaratas genom en annan politik visavi dem. Det gäller för det andra att prioritera sådana arbetsmarknadspolitiska åtgärder som syftar till att hjälpa människor att ta de jobb som kan skapas genom en aktivare politik. Målinriktade utbildningsinsatser är nödvändiga, och här måste åtgärderna särskilt riktas mot nytillträdande och långtidsarbetslösa. Den inriktning av arbetsmarknadspolitiken som vi förordar har lett oss fram till slutsatsen att en omprioritering bör ske inom den totala budgeten sa, att kostnaderna för AMS och Samhällsföretag minskas med 10 & och att dessa frigjorda resurser i stället satsas på en offensiv industrioch småföretagspolitik som ger varaktiga jobb. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att presentera hur en sådan omstrukturering av den totala sysselsättningspolitiken skall genomföras. I reservation 11 säger vi att den föreslagna nedskärningen inom Samhällsföretag självfallet måste ske successivt i takt med att det blir möjligt för arbetshandikappade att få jobb på den öppna arbetsmarknaden. Det förslag vi utvecklat i reservation 78 bör tillsammans med den allmänna policy vi redogjort för leda till att många som nu är sysselsatta inom Samhällsföretagsgruppen kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Det innebär att det särskilda lönebidrag som utgår till enskilda företag vid anställning av arbetshandikappade skall förbättras och utgå med 90 4 av lönesumman under första anställningsåret, därefter under tre år med 75 Z och sedan under obegränsad tid med 50 Z£. Vi säger också i reservation 78 att nedskärningen inom AMS-organisationen inte skall ske lika för alla delområden. Som jag nyss sade kommer värt alternativ att kräva betydande utbildningsinsatser. Vi anser därför att någon nedskärning av anslaget till AMU inte bör ske. Därutöver föreslar vi i reservation 41 att det program för datautbildning för mindre företag som pågått i tre år skall få fortsätta i ytterligare tre år med förhöjt timstöd. Regeringen föreslår att programmet skall avbrytas. Sedan ett par ord om den fråga som tas upp i reservation 48. Vi anser att medlemmarnas egenandel av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen kan ökas till 20 2. Vi hade samma yrkande i fjol. Vi tycker att det kan vara rimligt att de som har arbete på detta sätt är med och tar ett ansvar för kostnadsutvecklingen inom kassorna. Ett viktigt skäl är naturligtvis, det skall jag inte sticka under stol med, att det ger en icke oväsentlig besparingseffekt på statsbudgeten. Jag yrkar bifall till reservation 48. Herr talman! Jag vill också säga några ord om ett par frågor som väckts i centermotioner om invandrarfrågor och jämställdhetsfrågor och som behandlas i detta betänkande. Arbetsmarknadsstatistiken visar att invandrarna har högre arbetslöshet än infödda. Det finns därför anledning, menar vi, att göra särskilda insatser för den gruppen. AMS har bedrivit viss försöksverksamhet i syfte att anpassa förmedlingsverksamheten till invandrarnas speciella förutsättningar, bl.a. i det s.k. Kistaprojektet och genom en försöksverksamhet med ett särskilt AMl-institut för invandrare. Vid båda försöken fick man värdefulla erfarenheter som vi anser att man bör ta till vara i den ordinarie verksamheten inom hela AMS-organisationen. En förutsättning för att arbetsförmedlingspersonalens arbete med och bland invandrarna skall bli framgångsrikt är självfallet att personalen har god kännedom om invandrarnas kulturbakgrund och om deras hemländer etc. AMS bör se till i sin internutbildning att personalen får sådan utbildning. Många invandrare slussas in på den svenska arbetsmarknaden genom AMU, som gör stora och värdefulla insatser på området. I samband med yrkesutbildningen ger AMU också undervisning i svenska språket. Många invandrare klagar på att denna svenskundervisning inte ger tillräckliga kunskaper i yrkestermer och fackuttryck för att de fullt ut skall kunna tillgodogöra sig den kommande yrkesutbildningen. Vi har velat understryka hur viktigt det är att detta krav blir tillgodosett i det läroplansarbete som den nya myndigheten skall bedriva i samarbete med SÖ. I reservationerna 35 och 44 har vi tagit upp de här frågorna, och jag yrkar bifall till dem. Sedan den tidigare utredningen lade fram sitt förslag om allmän arbetslöshetsersättning har förutsättningarna för en sådan försäkring radikalt förändrats, bl.a. genom att kvinnors förvärvsfrekvens ökat starkt och numera är nästan lika hög som för män. Det finns alltså färre som skulle behöva omfattas av en sådan försäkring. I centermotionen om jämställdhet mellan kvinnor och män har vi tagit upp den frågan och begärt att en uppdatering görs, så att kostnaderna i dag för en allmän arbetslöshetsersättning under dessa nya förutsättningar blir klarlagda. Eftersom utskottsmajoriteten inte har velat gå med på detta har vi reserverat oss på den här punkten. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer jag tidigare nämnt och till alla övriga reservationer som centern står bakom.

Herr talman! När det gäller de stora förändringar som ägt rum på den internationella arbetsmarknaden har Sverige under mycket lång tid haft en gynnad ställning. Många människor har haft ett eget arbete, och vi har haft en förhållandevis låg arbetslöshet, sett i ett internationellt perspektiv. De senaste årens högkonjunktur har verksamt bidragit till att produktionen varit god och arbetsmarknadsläget relativt gott. Enligt den officiella sysselsättningsstatistiken ökade antalet sysselsatta så gott som varje år under 1970-talet. Lägger man samman den reguljära arbetsmarknaden och olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder finner man att sysselsättningen också ökat de båda senaste åren. Läget på den reguljära och öppna arbetsmarknaden är emellertid allvarligt. Där har det skett en minskning varje år under 1980-talet, medan antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat. En hastig blick tillbaka ger vid handen att den reguljära arbetsmarknaden ökade under 1970-talets första del med i genomsnitt 1 90 per år. Under perioden 1976-1982 ökade den med ungefär 0,5 96 i genomsnitt per år. Men åren 1983-1984 skedde en minskning med 6 000 personer eller 0,1 96. Endast genom att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samtidigt ökade med närmare 40 000 personer kunde sysselsättningen hållas uppe. 1984 var i många avseenden ett gott år för svensk industri, med en stark produktionsökning. Uppgången var i hög grad exportledd. Men exportframgångarna berodde nästan helt på en stigande världshandel och inte på en större marknadsandel för Sverige. 1985 väntar konjunkturinstitutet att Sverige kommer att förlora andelar. Detta beror på att vi har en snabbare prisoch kostnadsökning än våra konkurrentländer. Konkurrenskraften har kraftigt minskat på två av Sveriges tre viktigaste exportmarknader, Västtyskland och Storbritannien. Det har i år kommit många signaler om att svensk industri går mot en allvarlig konjunkturförsämring. Färska siffror från statistiska centralbyrån visar att exportvärdet minskat med 2 96 under de två första månaderna i år jämfört med samma period förra året. Och enligt en enkät till Sveriges största industriföretag som Veckans Affärer redovisat sägs att företagen nu för första gången sedan devalveringen 1982 har sjunkande exportorderstockar. Den minskade exporten kan inte bara förklaras av en svagare tillväxt i världsekonomin. Jämför man med t.ex. den västtyska industrins orderingång från exportmarknaderna upptäcker man att Västtyskland åter har tagit tillbaka det försprång som svensk industri fick genom den stora devalveringen 1982. Trots en kraftig högkonjunktur, förstärkt med en stor svensk devalvering, ser det ut som om vi går in i en mycket allvarlig fas beträffande arbetsmarknaden. Regeringen saknar en klar strategi för hur problemen skall lösas under resten av 1980-talet. Regeringen väljer att i propositionen mera tala om sin egen förträfflighet än att ta itu med de problem som väntar runt hörnet. Socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet lägger på mer kosmetika i försök att skönmåla. Men läget på arbetsmarknaden är inte bra. Och vad värre är: Mycket talar för att situationen kommer att starkt försämras då konjunkturen sviktar. Först skall sägas att det är svårt att ge en lättfattlig och rättvisande beskrivning av utvecklingen på arbetsmarknaden med hjälp av officiell sysselsättningsstatistik. Det framgår inte minst om man tar del av arbetsmarknadsminister Leijons pressmeddelande från ett tal i Uppsala i början av denna månad. Pressmeddelandet ger ett intryck av att sysselsättningen skulle ha ökat med en kvarts miljon människor sedan halvårsskiftet 1984. Det är naturligtvis inte sant, och jag tror inte att statsrådet avsåg att ge intryck av detta, men pressmeddelandet illustrerar mycket väl hur svårt det är att tolka och beskriva utvecklingen på arbetsmarknaden med hjälp av statistik. Därför skulle jag vilja säga att man, när man genomför arbetslöshetsundersökningar vid olika tillfällen, måste ta hänsyn till vissa punkter. För det första måste man ta hänsyn till alla de människor som befinner sig i olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För det andra måste man ta hänsyn till vilken del av året som mätningen av arbetslösheten avser. Arbetslöshetstalet för februari kan naturligtvis inte jämföras med arbetslöshetstalet för juli utan en justering av siffrorna. För det tredje — och det glömmer man ofta bort — måste man ta hänsyn till vilken konjunktur som råder då mätningen görs. Ett litet land som Sverige, med en utrikeshandel som svarar för nästan 30 26 av BNP, är självfallet i hög grad beroende av utvecklingen utomlands. Låt oss se på en redovisning från konjunkturinstitutet som nu visas på kammarens bildskärm, även om det är svårt att uppfatta diagrammet där. Konjunkturkurvan visar att det är likartade konjunkturer för februari 1973, februari 1980, februari 1984 och februari 1985, och då kan det alltså vara en poäng att göra en jämförelse. I februari 1973 var 253 000 personer öppet arbetslösa eller placerade i åtgärder. I februari 1980 var läget nästan detsamma — 233 000 personer var öppet arbetslösa eller befann sig i åtgärder. Men i februari 1984 uppgick arbetslösheten till 333 000, och i februari 1985 var siffran 330 000, nästan densamma som föregående år. Vi har alltså lyft upp antalet av dem som ligger utanför den ordinarie arbetsmarknaden med 100 000 personer jämfört med åren 1980 och 1973, och vi befinner oss fortfarande på denna höga arbetslöshetsnivå — trots det goda konjunkturläget. I valrörelsen 1982, fru statsråd, sade Olof Palme att arbetslösheten är den verkligt stora obalansen i den svenska ekonomin. Den här obalansen finns kvar, och den har ökat i denna högkonjunktur. De frågor som kammaren borde få statsrådets svar på är: Anser regeringen och socialdemokraterna att man har lyckats i sin uppgift att komma till rätta med arbetslösheten? Vilka initiativ tänker regeringen ta för att komma ur det svåra dilemmat att vi trots högkonjunkturen fortfarande har en så hög arbetslöshet? Det går inte i längden att förhindra arbetslöshet med kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett komplement till de generella ekonomisk-politiska åtgärderna. Ensam kan inte arbetsmarknadspolitiken lösa sysselsättningsproblemen. Det är därför som det är så allvarligt att regeringen inte har klarat de ekonomisk-politiska målen. Trots de många reservationerna — enligt min mening alltför många — vågar jag ändå påstå att det råder en betydande enighet inom utskottet när det gäller grundförutsättningarna för arbetsmarknadspolitiken. Långt innan modeordet arbetslinjen blev arbetsnamn för arbetsmarknadspolitiken har denna linje karakteriserat svensk arbetsmarknadspolitik i modern tid. Under förra decenniet låg andelen som avsåg arbetsmarknadspolitik penningmässigt uppemot 80-85 96, medan 15-20 96 gick direkt till arbetslöshetsunderstöd. För många länder i vår omvärld var förhållandet det rakt motsatta. På grund av den ökade öppna arbetslösheten under senare år har andelen som går till utbetalning för arbetslöshetsunderstöd ökat till ca 30 26, men huvudinriktningen ligger ändå fast. I första hand skall det satsas på arbete och utbildning. Den öppna arbetslösheten måste med starka medel hållas tillbaka. Dessa grundläggande inslag i arbetsmarknadspolitiken har under mycket lång tid haft ett stort stöd i Sveriges riksdag. Folkpartiet har för sin del — både under sex år i regeringsställning och under oppositionstiden före och efter regeringsinnehavet — verksamt bidragit till att hävda en sådan allmän linje. När vi nu i några tunga reservationer kritiserar regeringens politik gör vi det därför att den socialdemokratiska regeringen, främst genom en felaktig ekonomisk politik, ser ut att misslyckas med sin uppgift att hävda grundläggande arbetsmarknadspolitiska värderingar. Socialdemokraterna tolererar nu en högre arbetslöshet än vad de gjorde för ett par år sedan. Och regeringens agerande i avtalsrörelsen under den senaste tiden är oroande och principiellt tveksamt. Det finns ett annat område där vi inte heller känner igen socialdemokrater na. Det gäller inställningen till de handikappade och deras möjligheter att få ett arbete. Den njugghet som regeringen här visar känns både främmande och skrämmande. Herr talman! Om en hög sysselsättning skall kunna hävdas inför framtiden får vi politiker inte vara ffrämmande för att ge arbetsmarknadspolitiken nya inslag. Visserligen bör arbetslinjen liksom hittills vara grunden för utformningen av arbetsmarknadspolitiken och statsmakterna ha det övergripande ansvaret för sysselsättningen, men arbetsmarknadens parter måste också ta ett stort ansvar för utvecklingen. Från folkpartiets sida har vi föreslagit att man skall söka en förhandlingsuppläggning där parterna ges starka motiv att sluta löneavtal som inte skapar arbetslöshet. En reformering av systemet för arbetslöshetsersättning kan bidra till att klara ett sådant problem. En ökning av egenavgifterna till arbetslöshetsförsäkringen till den nivå de hade då den infördes 1974 skulle bidra till en koppling mellan löneförhandlingarnas utfall och kostnaderna för arbetslösheten. Vidare bör man överväga att öka också arbetsgivarnas ansvar för finansieringen av försäkringen. För detta finns ett allmänt ekonomiskt motiv. Det är viktigt att arbetsgivarna inte kan utgå från att statsmakterna genom successiva devalveringar tar ansvar för konkurrenskraften. Avsikten är att få en fördelning av ansvaret och därmed kostnaderna mellan anställda, arbetsgivare och staten som mer än nu knyter an till de faktorer som leder till arbetslöshet och för vilka alla dessa tre parter på skilda sätt har ett ansvar. Regeringen funderar, men ger inga konkreta besked om hur den tänker ta itu med dessa problem. Det bör dock noteras att det också i kanslihuset finns ett intresse av att fundera i dessa tankebanor. Jag vill med det sagda på denna punkt yrka bifall till reservation nr 4. I folkpartiets motion 2127 har vi tagit upp de äldres problem på arbetsmarknaden. De äldres arbetslöshet har ökat drastiskt, och arbetslöshetstiderna har förlängts kraftigt. Särskilt hastig har denna försämring varit under de allra senaste åren, och vi noterar med stor oro den starka ökningen av antalet förtidspensionärer. Det är viktigt att vi får dessa frågor belysta, både genom forskning och i politiska utredningar. Därför är det angeläget att kammaren stödjer reservation nr 7. En av de allra viktigaste frågorna är ungdomarnas möjligheter att få ett eget arbete. Ingenting är så förödande för en ung människa som att gå sysslolös eller att känna sig överflödig. Arbetsmarknadspolitiskt har det gjorts mycket, och en mer positiv inställning till yrkesoch lärlingsutbildning har fått det hela att dra åt rätt håll. Under 1970-talets senare del gjordes väsentliga framsteg. Det var då som vi bl.a. fick ungdomsplatserna för 16-17-åringar. Ungdomsplatserna har senare byggts ut till att omfatta också 18-19-åringarna genom den s.k. ungdomslagen. Vi var kritiska till en del inslag i den proposition om ungdomslag som regeringen lade fram. Även om det har skett en del förbättringar är det fortfarande alltför få ungdomar i ungdomslag inom den enskilda sektorn. Det är därför angeläget att den andelen ökar. Det handlar inte om den offentliga sektorn när vi talar om framtidens arbetsplatser, utan fastmer om det enskilda näringslivet, och då särskilt tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Därför är det viktigt att ungdomar i ungdomslag får erfarenhet av den del av arbetsmarknaden som har de största framtidsförutsättningarna. Folkpartiet vill också ha en samordning av ungdomsplatser och ungdomslag, och vi förutsätter att arbetsmarknadens parter förhandlar om de lönevillkor som då skulle gälla. En annan viktig åtgärd som skulle främja ungdomens möjligheter på arbetsmarknaden är att stödja det växande intresset för egenföretagande bland ungdomar. Här bör möjligheterna till ett för ungdomar anpassat etableringsstöd permanentas. Samtidigt bör stödverksamheten decentraliseras, varvid de regionala utvecklingsfonderna kan spela en roll. Projekt med starta-eget-kurser för ungdom inom arbetsmarknadsutbildningen bör utvecklas. Även om de flesta ungdomar klarar sitt inträde på arbetsmarknaden, är det ändå en alltför stor grupp som har svårigheter. Ungdomsarbetslösheten har successivt ökat, och efter varje lågkonjunktur har vi fått en högre nivå på ungdomsarbetslösheten. Ett ökat utbud av arbetsplatser är således angeläget, men också en bättre anpassad yrkesutbildning och kompletterande utbildning liksom praktik. Lönenivån är sannolikt ett verksamt hinder för att särskilt de svaga ungdomarna skall kunna få fotfäste på arbetsmarknaden. Många arbetstillfällen som tidigare gav ungdomarna deras första jobb finns inte längre. Det klassiska springpojksjobbet är tyvärr borta, och yrkesutbildningen har inte tagit tillräcklig hänsyn till de stora ungdomsgruppernas behov och arbetsmarknadens förutsättningar. Här slår också en alltför låg nivå på lärlingsutbildningen igenom. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken främjar och underlättar ungdomarnas inträde och etablering på arbetsmarknaden. Herr talman! Därmed vill jag yrka bifall till reservationerna 12, 14, 17, 22 och 23 liksom till reservation 29, där folkpartiet ställer sig bakom att ytterligare ansträngningar görs för att hjälpa ungdomar i ungdomslag till ett arbete på den reguljära marknaden. Man kan diskutera jobbsökarkursernas sammanlagda effekt, men vi menar att ingen möda får sparas när det gäller att hjälpa ungdomarna till ett meningsfullt arbete. Därmed tror vi inte att det nödvändigtvis krävs att särskilda tjänster inrättas. Frågorna om lokalbyggnationer för trossamfunden och de vapenfria tjänstepliktiga kommer andra företrädare för folkpartiet i arbetsmarknadsutskottet att kommentera i inlägg senare under debatten. Jag skall avslutningsvis uppehålla mig vid de handikappades situation på arbetsmarknaden. När det gäller bidrag till Stiftelsen Samhällsföretag stöder vi regeringsförslaget om det samlade anslaget, med det undantaget att man bör ha samma generella löneuppräkning på detta anslag som i övrigt i finansplanen. Detta är anledningen till att vi i reservation 96 föreslår en anpassning som stämmer överens med de önskemål regeringen tidigare har uttalat till arbetsmarknadens parter om löneökningar på högst 5 76. Att göra en beräkning som motsvarar en höjning på uppemot 8 I stämmer dåligt med vad regeringen själv har sagt. Tlikhet med förra året vill vi, såsom framgår av reservation 84, vidga den krets av personer som kan få lönebidrag hos de allmännyttiga organisationerna. Mot bakgrund av det arbetsmarknadsläge som råder, säger folkpartiet i sin partimotion, bör personer som på grund av ålder eller bristande kunskaper i svenska eller som av andra skäl är svårplacerade kunna komma i fråga för lönebidrag hos de allmännyttiga organisationerna. Regeringen stängde denna möjlighet förra året. Den bör ånyo öppnas. Folkpartiet påpekar också i reservation 80 att anslaget för särskilt lönebidrag redan är fullt utnyttjat. Det innebär att inga fler handikappade kan beredas sysselsättning med sådant bidrag. Vi vill fördubbla antalet platser med särskilt lönebidrag. Det ligger i linje med folkpartiets syn att handikappade i så stor utsträckning som möjligt bör beredas sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden. Det är helt fel att, som allt oftare sker, tillgripa förtidspensionering i stället för att ge de handikappade ett meningsfullt arbete. Detta är alltså inte bra. Att öka det särskilda lönebidraget skulle lätta på utgifterna i socialförsäkringen, och den samhällsekonomiska vinsten skulle säkras, samtidigt som den handikappade fick ett jobb. Det är helt obegripligt att regeringen inte ställer upp på ett sådant resonemang. Till sist vill jag erinra om det särskilda yttrandet nr 8 som gäller arbetshjälpmedel. Det handlar om bilstöd för handikappade. Det finns även motioner om detta, som behandlas i socialförsäkringsutskottet och som det kommer ett betänkande om till kammaren om några veckor. Men eftersom anslaget fortfarande hanteras inom arbetsmarknadsdepartementet, och då bereds av arbetsmarknadsutskottet, har jag funnit anledning att aktualisera frågan i detta inlägg. Nuvarande regler och villkor för stöd till handikappade när det gäller att skaffa egen bil är mycket krångliga och svåra. Reglerna för att erhålla bidrag är snäva, och konstruktionen är näst intill ogenomtränglig, både för sökande och för tillsynsmyndigheter. Arbetet är fördelat på många instanser och är som sagt näst intill omöjligt att överblicka. Herr talman! Redan 1965 startade den första utredningen. Den havererade visserligen i början av 1970-talet. Men 1979 tillsatte den dåvarande folkpartiregeringen en ny utredning som presenterade sitt förslag hösten 1982. Den socialdemokratiska regeringen tog god tid på sig för remissbehandlingen. Under tiden väntade riksdagen otåligt och uttalade flera gånger att man förväntade sig ett förslag. Så sent som i höstas uttalade riksdagen enhälligt att man avvaktar regeringens förslag i budgetpropositionen. Socialdemokraternas löfte här i kammaren att komma med förslag till riksdagen har svikits. Detta är allvarligt — kanske inte så mycket för att vi från oppositionen har blivit lurade, utan för att en angelägen reform har förts åt sidan. De handikappade som skulle behöva få ett förenklat, förbättrat och utvidgat bilstöd får vänta förgäves. Dessutom förslösas mycket av offentliga medel genom att nuvarande brister onödigt hårt belastar färdtjänsten. Vi säger i yttrandet att det är anmärkningsvärt att regeringen avstått ifrån att lägga fram ett förslag trots att riksdagen vid upprepade tillfällen krävt ett sådant och trots att regeringen sedan två och ett halvt år tillbaka, Anna-Greta Leijon, haft ett färdigt förslag från en enhällig parlamentarisk utredning. Vad var det Olof Palme sade? Han sade att politik är att vilja. Folkpartiet beklagar att socialdemokraterna inte har kunnat mobilisera viljan att gå in med ett förslag som budgetmässigt skulle ha kostat mycket litet, som samhällsekonomiskt skulle vara högst försvarbart och som för de handikappade skulle ha inneburit att man efter 20 års väntan äntligen kunnat få en reform på ett angeläget område.